Herr talman! Åke Wictorsson lät påskina att reaktorinnehavarnas ansvar var väldigt omfattande och näst intill totalt. Det är riktigt, och det är bra att de har ett stort ansvar i vad gäller drift, säkerhet osv. I den mån det finns en fristående kontrollmyndighet är denna ansvarsfördelning god. Våra kontrollmyndigheter gör ett gott arbete. I detta sammanhang är det ändå på sin plats att påpeka att när det gäller det ekonomiska ansvaret för den skada som kan uppstå vid en reaktorolycka är innehavarens ansvar en minimal procentandel av den totala skadan. Det är alltså en ganska unik verksamhet så till vida att ägaren/innehavaren inte behöver stå det fulla ekonomiska ansvaret. Från centern har vi ett flertal gånger hävdat att det borde krävas ett försäkringsskydd som kan täcka den totala skadan. Om man utgår ifrån det som kärnkraftsföreträdarna hävdar om säkerhet borde det inte vara omöjligt att samlat teckna en sådan försäkring för de ca 530 reaktorer som finns i världen. Då finge vi också något av ett mått på hur man försäkringsmässigt värderar de enorma risker som denna verksamhet ändå medför, om det som alla vill inte skall hända trots allt skulle hända. Kärnkraften är ju säker och relativt miljövänlig så länge som allting går som det är tänkt. Men om det inte gör det, kan det bli ett Tjernobyl eller ett Harrisburg. Man kan nog också med stor säkerhet säga att om vi fortsätter att driva kärnkraften med nuvarande teknik, kommer det förr eller senare att hända någonting som gör att vi önskar att vi aldrig börjat använda kärnkraft. Beträffande slutförvaret deklarerar Åke Wictorsson ganska oförbehållsamt att det inte finns några slutliga lösningar. Han deklarerar här en öppenhet som jag uppskattar. Samtidigt är det anmärkningsvärt att man kan driva en sådan här verksamhet och förespråka att den skall drivas i den omfattning som nu sker och som man har fattat beslut om, utan att ha en något så när klar bild av hur man skall ta hand om avfallet. Från centerns sida har vi konsekvent hävdat att detta är en brist som egentligen gör kärnkraften oacceptabel. Samtidigt måste vi dock acceptera det som redan har skett och den verksamhet som pågår. Vi menar därför att vi också tar vår del av ansvaret, fastän vi har varit emot kärnkraften, när det gäller att medverka till att få bästa möjliga lösning. Detta ger emellertid kärnkraften en ganska unik situation. Det är förvånansvärt med den misstänksamhet som kärnkraftsföreträdare ibland åskådliggör i vad gäller alternativa energikällor och hur totalt utredda de skall vara innan man kan börja använda dem. Här har man då en pågående verksamhet, där man öppet erkänner att man inte vet hur avfallet skall slutförvaras. Jag har läst det tillstånd som Ranstad har fått. Det kanske finns fler som jaginte har haft tillgång till. I det tillstånd jag har läst talas det inte om något annat än svenskt material. Min direkta fråga till Åke Wictorsson är om det finns något ytterligare tillstånd. Finns det något komplement som ger Ranstad tillstånd att återvinna importerat material när det gäller uran? Inför detta sätter vi ett frågetecken. Från centerns sida har vi tidigare ställt denna fråga här i kammaren, men vi har inte fått något svar. Har Åke Wictorsson ett svar? När det gäller slutförvaring av reaktoravfallet, förvaring i Forsmark, menar vi nog också i centern att det är en tvivelaktig metod. Vi löser dock inga problem i dag genom att stoppa den verksamheten. Det gäller i så fall att ha bättre lösningar. Vi har därför inte reserverat oss på den punkten. I ett särskilt yttrande påpekar vi emellertid vikten av att man arbetar vidare på detta och av att förvaret icke får tillslutas innan man har absolut säkerhet om att det inte kan få konsekvenser för havsmiljön. När det sedan gäller strålning från kärnkraftsverksamhet tror jag att det är en alltför vanlig felbedömning att den är betydelselös, eftersom den är så liten i förhållande till bakgrundsstrålningen. Det är egentligen inte dessa förhållanden som avgör. Det ytterligare tillskottet kan nämligen betyda enormt mycket mer än vad den lilla procentuella ökningen ger vid handen. Efter hand har det också gjorts nya vetenskapliga bedömningar som tillmäter den här lågdosstrålningen en helt annan betydelse än tidigare.

Herr talman! Jag kan bara instämma i Ivar Franzéns framställning. Jag skall i stället ta upp frågan om Forsmarkslagret, SFR. Mitt påstående är hämtat direkt från en plutoniumforskare, och jag tänker fortsätta att hänvisa till honom. Han ser den pågående deponeringen av kärnkraftsavfall i SFR som ett skandalöst exempel på hur man försöker göra sig kvitt oönskat radioaktivt avfall utan någon som helst tanke på de konsekvenser det kan få för framtida generationer. Den ”lösning” på avfallsproblemet som vi ser förverkligad i lagret utanför Forsmark är i realiteten ingen lösning alls. Med all rätt har vi kritiserat den. Den har kritiserats av oberoende experter och av miljöorganisationer. Miljöpartiet och vpk har i riksdagsmotioner försökt fästa riksdagens och regeringens uppmärksamhet på detta och bl.a. krävt ett stopp för verksamheten i avvaktan på ett offentligt förhör och en opartisk utredning. Men ingenting har hänt. Den framförda kritiken grundar sig i korthet på följande: 1. Berggrunden i området är heterogen och genomkorsad av otaliga sprickor. Den är enligt SKI:s egen expert olämplig för förvar av denna typ. 2. Området genomkorsas enligt Sveriges främste expert på postglaciala rörelser i urberget, N-A Mörner, dessutom av en s.k. skjuvzon, som i hög grad ökar sannolikheten för framtida bergrörelser med följande uppsprickning av berget. 3. Ett utläckage och en spridning av avfallets innehåll i grundvattnet och Östersjön är även i bästa tänkbara fall ofrånkomligt när det gäller Forsmarkslagret. 4. SFR-lösningen medger inga möjligheter till kontroll eller åtgärder av framtida läckage. 5. Myndighetskontrollen av innehåll i det avfall som hittills förts ned i lagret har i stort sett varit obefintlig, och en meningsfull kontroll nu i efterhand är i praktiken ogenomförbar. 6. Någon miljökonsekvensutredning i ordets egentliga bemärkelse har inte föregått idrifttagningen. 7. Den doskonsekvensutredning som företagits saknar varje vetenskapligt värde. 8. Utredningarna om lagrets långtidsstabilitet och framtida funktion saknar tillfredsställande experimentellt underlag och kan knappast betraktas som annat än fromma förhoppningar. 9. Lagret har alltså karaktären av prototyp eller experimentanläggning, vilket även Vattenfalls chef Lars Gustafsson officiellt bekräftat vid ett symposium den 31 januari 1989. Vad ger oss rätten att på detta cyniska sätt experimentera med framtida generationers liv och hälsa? 10. De beslut som driftstillståndet för Forsmarkslagret vilar på är i hög grad en följd av rena önsketänkanden utan reell verklighetsförankring. Ett exempel på ett sådant är SKB:s hävdande att avfallet är ”ofarligt om några hundra år”. Hur kan man hävda att ett avfall som fortfarande om flera tusen år innehåller tillräckligt med plutonium för att döda hundratals miljoner människor är ”ofarligt om några hundra år”? Ingen kan garantera att det inte skulle kunna komma ner plutonium. Ett annat sådant exempel är SSI:s föreställning om att doserna från ett utläckage blir försumbara därför att det ”huvudsakliga dostillskottet enligt all erfarenhet tillförs människan via dricksvattenintag”. Visar inte erfarenheten från Tjernobylnedfallet något helt annat, nämligen att det var upptag och anrikning i växter och djur som gav det avgörande dostillskottet? Dricksvattenhalterna av t.ex. cesium låg enligt SSI på högst några få bequerel per liter medan t.ex. kött, fisk och svamp kunde innehålla många tiotusentals bequerel per liter. Exemplen på dylika önsketänkanden kan mångfaldigas när det gäller beslutsunderlaget för Forsmarkslagret, varför det förutom ansvaret för kommande generationer också är en vetenskaplig renhållningsfråga att få de beslut som tagits i SFR-ärendet återkallade och att få en ny total opartisk omprövning till stånd.

Herr talman!

Däremot har jag litet svårt att förstå varför frågan om försäkring inför kärnkraftsolyckor plötsligt kommer upp i denna debatt, eftersom den frågan inte alls tas upp i utskottets betänkande. Jag vill bara konstatera att den slutliga tryggheten när det gäller ersättning för kärnkraftsskador av den storleksordning som, enligt vad vi har lärt oss ifrån Tjernobyl, kan inträffa utgörs av samhället och staten. Skall man ställa krav på enskilda förutsätter det i så fall att man lägger upp ett återförsäkringssystem som sannolikt skulle bli betydande. Risken är annars att skador av den storleksordningen inte kan täckas av något försäkringssystem. Det är bara att konstatera att så är fallet. Jag skall inte på något sätt försöka att bortresonera denna risk som är förenad med kärnkraften. Vi kan naturligtvis i dag säga att det hade varit bra om de 434 kärnkraftsreaktorer som nu finns i världen, inkl. de 12 som finns i Sverige, inte hade kommit till stånd, men den faktiska situationen är ju den att vi har att hantera det existerande tekniska problem som kärnkraftstekniken innebär, dessutom en teknik som vi använder i växande utsträckning. I världen i övrigt fortsätter man ju att bygga ut kärnkraften, och då måste man hitta tekniska lösningar på de problem som finns. Oavsett om vi tycker att vi aldrig skulle ha infört kärnkraft eller inte har vi den faktiska situationen att vi skall ta hand om de reaktorer som i dag finns i drift och avfallet från dem. När det sedan gäller innehållet i Ranstad Minerals tillstånd kan jag bara konstatera att jag inte har uppgifterna härom tillgängliga. Det är ett exempel på att detta egentligen inte är en fråga för riksdagen att handlägga och fatta beslut om. Det är en fråga av verkställighetskaraktär, som hör till de tillståndsgivande myndigheternas och i slutskedet till regeringens fögderi.

Om man tillämpar den referensramen att strålningsdosen skall understiga den naturliga strålningen, tycker jag ändock att man är på en ganska betryggande nivå. Till Eva Goés vill jag säga att jag har svårt att acceptera den debattstil som miljöpartiets representanter använder i denna fråga. Man sammanställer skräckscenarion, som man sedan för över till den vardag som vi lever i här i Sverige. Samtidigt som man talar om förvaret i Forsmark hänvisar man till de omfattande skadorna i Tjernobyl, men alla vi som sysslar med dessa frågor vet att förvaret i Forsmark över huvud taget inte innehåller sådana högaktiva avfallsrester som förekom i Tjernobyl. Jag förstår inte vad det skall tjäna till att driva en sådan typ av debatt, som har föga samband med den verklighet som vi lever i. Till dess att vi får en debattnivå som närmar sig verkligheten avstår jag från att kommentera Eva Goés anförande i de delarna. På en punkt vill jag ändå göra en kommentar, nämligen när det gäller tillståndet till avfallslagret i Forsmark. Det har behandlats enligt miljöskyddslagen, enligt kärntekniklagen och enligt strålskyddslagen, och verksamheten där har i alla dessa prövningar blivit godkänd. Därför kan jag som en av dem som bor intill det hav där Forsmarkslagret finns känna en viss säkerhet för att de rester som tas om hand där kommer att förvaras på ett betryggande sätt. Till sist bara ytterligare några ord till Ivar Franzén. Jag är beredd att disku tera att man inte slutligt stänger förvaret i Forsmark, eftersom jag tror att framtida generationer kommer att ha ett intresse av att kunna kontrollera verksamheten där. Men det är en fråga som vi får diskutera i fortsättningen.

Herr talman! Åke Wictorsson för in innehavarnas ansvar i debatten, men blir i nästa andetag förvånad över att jag vidgar den till att gälla deras totala ansvar. Denna lilla försäkringsdebatt har trots allt på ett tydligt sätt visat dimensionerna på de risker som är förenade med kärnkraften. Åke Wictorsson ifrågasätter med rätta om denna verksamhet över huvud taget är försäkringsbar. Ingen vet i dag egentligen vad Tjernobylkatastrofen har kostat och kommer att kosta, men vi vet att det är fråga om även i kärnkraftssammanhang gigantiska belopp, sannolikt många hundra miljarder dollar, för att använda den valutan som mått. När det sedan gäller nödvändigheten av att acceptera verkligheten vill jag säga att vi i centern är helt inne på det. Vi är medvetna om att det finns 434 kärnkraftsreaktorer i världen och om att det är en pågående verksamhet.

Det är rätt intressant hur ringa ansvar som utskottsföreträdaren Åke Wictorsson synes ta för vad han säger. Vi diskuterar hur Ranstad Mineralstillstånd ser ut, och Åke Wictorsson hävdar i debatten först att man har de tillstånd som behövs. I nästa replik säger han: Jag har inte sett tillståndet, och jag vet inte vad det innehåller. Visar det uttalandet den dignitet av ansvar som ett utskottsuttalande bör ha? Först hävdar man att det är på ett visst sätt, men nästa gång säger man: Jag vet inte. Kanske är detta en fråga för riksdagen, kanske inte, men frågan har också ställts till ansvarigt statsråd, och inte heller hon kunde svara. Nog är det generande för riksdagens arbete att man från denna talarstol först hävdar en sak och sedan säger: Jag vet inte, jag har inte tillgång till uppgifterna och detta är inte en riksdagsfråga. När det sedan gäller tillskotten av radioaktiv strålning har vi så många gånger invaggats i trygghet med hänvisning till att det är fråga om — till synes — små tillkommande kvantiteter. Men det är ju så, Åke Wictorsson, att om hinken är nästan full, behövs det bara några droppar för att den skall rinna över. Tröskeleffekterna i form av förändringar i det ekologiska systemet kan vara förödande. Det finns verkligen fog för att ta tillskotten från kontinuerlig drift av kärnkraftverken på största allvar.

Herr talman! Åke Wictorsson tror inte att jag är verklighetsanpassad. Jag skulle önska att flera var verklighetsanpassade. Även om jag befann mig un gefär 200 mil från Tjernobylolyckan, blev jag drabbad av dess effekter och kommer att vara det i minst ett trettiotal år framöver. När man river reaktorerna skall de ner i slutförvaret, SFR, där det skall rymmas 90 000 m?. Hur kan Åke Wictorsson garantera att det inte kommer med något annat än lågoch medelaktivt besmittat avfall från reaktorerna när de skall rivas? En undersökning som gjorts av den plutoniumforskare som jag haft kontakt med pekar på att en hel mängd transuraner, bl.a. plutonium, kan komma med i detta sammanhang. Förekomsten plutonium kan inte mätas utanför t.ex. en tunna, eftersom det ämnet utsänder alfastrålar, och därför kan ingen garantera att inget plutonium kommer med. Vi vet att halveringstiden för plutonium är 24 000 år. Vem kan garantera någonting 1 000 generationer framåt? Det har gått 80 generationer sedan Kristi födelse. Jag tycker alltså att jag är mycket verklighetsanpassad. Och jag är mycket medveten, Åke Wictorsson, om vad som har hänt i Tjernobyl. Jag skall själv resa dit nästa vecka, så jag kan rapportera till er efteråt. När det gäller Ranstad har vi också väckt en motion. Nu har vi hört flera gånger att den inte hör hemma här i riksdagen, men då frågar jag mig: Var hör den hemma? Vi vill veta vad som döljer sig bakom de här fasaderna. Vad är det som gör att vi inte får svar på konkreta frågor som vi ställer? Beträffande det här triangeldramat med Cogéma, MOX osv. har jag inte fått reda på vad som kommer att hända med MOX-bränslet som vi förvarar tills vidare. Och vad kommer att hända med det som vi har i Windscale? Vad är orsaken till det som händer där? Har den svenska staten något ansvar? Eller anser Åke Wictorsson att det bara är OKG som har ansvar där, eftersom det är OKG som en gång har exporterat till Windscale — som nu har bytt namn till Sellafield? Jag vill ha svar på de här frågorna.
Herr talman! Jag trodde att Ivar Franzén uppskattade ett rakt och ärligt besked om att jag inte har läst tillstånden för Ranstad. Det är precis med sanningen överensstämmande. Däremot upplever jag att han har möjlighet att ta del av dem på annat sätt än via mig. När det gäller lågdoserna sägs det att de är ett problem när hinken är full. Ja, visst är det så. Men vi har ju redan de här avfallen, som vi måste ta hand om. Det är alltså fråga om vilken hink som är full och hur vi på bästa sätt skall hantera dessa avfall. Då ser jag trots allt att Forsmarkslagret med den teknik som har använts innebär en betryggande åtgärd — och det är betydligt bättre än att inte ha någon lösning alls. Sedan vill jag helt kort säga till Eva Goés: Ställ de här frågorna i konstitutionsutskottet! Det är där de hör hemma och inte i någon form av motion. Då kan miljöpartiets representanter få svar på alla de frågor som man har i dessa avseenden.

Herr talman! I detta betänkande behandlas förslagen under miljödepartementets huvudtitel i årets budgetproposition, bil. 16, med undantag av anslagen under avsnittet C Energi; detta avsnitt behandlas av näringsutskottet. Ett stort antal motionsyrkanden behandlas också i betänkandet. I många fall är det dock fråga om förslag till relativt små anslagsökningar i förhållande till propositionens förslag. Ofta gäller det områden som innevarande budgetår erhållit, och kommande budgetår erhåller, ökade anslag. Nämnas kan t.ex. anslagen till förstärkning av naturvården och för motverkande av försurningens effekter på miljön. Naturvårdsverket står inför omfattande förändringar av sin verksamhet och organisation. År 1989 fastställdes särskilda direktiv för verkets arbete och för utformning av den s.k. fördjupade anslagsframställningen för perioden 1991 94. Naturvårdsverket skall senast den 1 september i år lämna en slutlig anslagsframställning för nämnda period. Man skall då också redovisa en analys och en utvärdering av miljövårdsarbetets innehåll, inriktning och resultat. Vi moderater följer mycket noga utvecklingen på i propositionen och betänkandet berörda områden och kommer nu och framöver att medverka till ansvarsfulla satsningar från statens sida, som också bidrar till att enskilda människors och organisationers engagemang tillvaratas i miljöarbetet. Herr talman! Då det gäller behovet av kraftfulla åtgärder för skydd av utrotningshotade växtoch djurarter har utskottet vid upprepade tillfällen understrukit vikten av sådana åtgärder. Vid behandlingen av förra årets budgetproposition höjdes det dåvarande anslaget på moderat initiativ till 4 milj.kr. Dessutom pågår inom naturvårdsverket ett arbete med ett långsiktigt handlingsprogram för hotade arter. Detta väntas ligga klart under sommaren. Artvis inriktade åtgärdsprogram kommer att utvecklas för ett antal arter. Vidare kommer för vissa artrika grupper biotopvis inriktade program att utarbetas. Dessa program bör kunna leda till bättre underlag för långsiktig samordning och prioritering av insatser från statens och naturvårdsverkets sida. Det är av detta skäl som vi f.n. inte kunnat biträda yrkandena om stöd till Stiftelsen Bohus Avelscentrum — Åby Säteri. Genom den aviserade aktionsplanen för naturvården bör naturvårdsverket erhålla förbättrat underlag för ställningstaganden i frågor om stöd till olika former av vård för hotade arter. Vi förutsätter då också att regeringen inför nästa års budgetbehandling har möjlighet att positivt pröva frågan om stöd till Stiftelsen Bohus Avelscentrum — Åby Säteri. Herr talman! Då det gäller vissa bidrag till miljöarbete har vi moderater yrkat på en anslagsförstärkning om 20 milj.kr. i form av ett reservationsan slag, så att anslaget under Bidrag till miljöarbete blir 187 585 000 kr. Vi vill alltså redan i samband med omläggningen av jordbrukspolitiken att 10 miljoner av dessa 20 miljoner skall avsättas för att återskapa naturbetesoch ängsmarker. I samband med den omläggning av jordbrukspolitiken som nu aviseras och som krävs för att få bort spannmålsöverskottet kommer flera hundra tusen hektar åkermark att få ny användning. Ett alternativ är att i någon utsträckning återskapa de naturbetesoch ängsmarker som försvunnit sedan 1800-talets slut. Vår inhemska flora och fauna bör få vandra in på dessa nyskapade ängsoch hagmarker. Den livsmedelspolitiska arbetsgruppen har föreslagit ett anslag till landskapsvård som successivt ökas till 250 milj.kr. per år för arealer av ängsoch hagmarkstyp eller för att skydda speciella natureller kulturmiljöer. Vi anser att skötsellagen bör ändras så att lantbrukaren endast behöver anmäla förändrad användning av marken viss tid före planerade åtgärder. Det finns då tid för myndigheterna att reagera och inleda förhandlingar med markägaren och landskapsvårdande instanser. Denna förändring bör enligt vår mening träda i kraft den 1 juli nästa år. Redan i dag vill emellertid många lantbrukare t.ex. skogsplantera viss åkermark. Lantbruksnämnderna kan då avslå ansökan, och detta utan att kunna ge något alternativ. Detta är otillfredsställande. Skötsellagen bör därför ändras så att alternativ regelmässigt anges. Ikraftträdandet bör också härvidlag ske den 1 juli nästa år. Medel till stöd för övergång från åker till ängsoch hagmark bör, som jag nyss sade, redan nu anslås. Tills vidare torde det vara ändamålsenligt att dessa medel tillförs anslaget B 2 Bidrag till miljöarbete, som alltså bör förstärkas med 20 milj.kr. Av dessa 20 milj.kr. bör 10 milj.kr. avsättas till det ändamål som jag nyss angav. Plantering av energiskog ser många som ett alternativ till traditionell användning av åkern. Vi moderater anser därför att naturvårdsverket skall få i uppdrag att utreda miljökonsekvenserna för vår natur av en storskalig introduktion av energiskog. Vi anser också att det är positivt att ett större inslag av lövträd tolereras i våra barrskogar. Blandskogen med ett stort ädellövsträdsinslag, som dock inte uppfyller ädellövsskogslagens krav, bör undantas från kravet på avverkning. Vi moderater anser att äldre typer av kulturlandskap hör till de i dag mest hotade naturområdena i landet. De som fram till i dag skött dessa landskap, och därmed befrämjat ett rikt och varierat djuroch växtliv, är framför allt Sveriges lantbrukare. Den omfattande inventeringen av traditionellt brukade hagar och ängar som pågår inom ramen för de s.k. NOLA-bidragen kommer att ge ett värdefullt bakgrundsmaterial för skyddet av dessa marker. Genom att markägarna ges ett förvaltaransvar blir förutsättningarna bättre för att den svenska kulturbygden skall räddas. Vi föreslår att direkt ersättning skall kunna ges till dem som vill vårda värdefulla naturmarker såsom ängar och hagar. Bidraget bör utgå med en arealrelaterad ersättning som beräknas efter vårdobjektens viktighet. Det är det enda fall av varaktiga arealbidrag som vi moderater anser motiverade. Vill statsmakterna dess utom medverka till ett öppet landskap med ängar och kulturbeten fordrar detta någon form av stimulans till den enskilde odlaren. Avkastningen från en sådan markanvändning är annars så låg att jordbrukaren tvingas välja andra alternativ. I jordbrukets kommande strukturförändring är det alltså mycket viktigt att man återskapar en del av den ängsoch hagmark som gått förlorad. Statliga styråtgärder för markanvändningen ger ofta negativa miljöeffekter. T.ex. bidraget till de s.k. 5:3-skogarna har i många fall fått till effekt att hagmark planterats med barrskog. Detta bidrag bör därför avskaffas. Den enskilde markägaren bör avgöra markanvändningen så långt som det är möjligt. Denna fråga avgörs dock i annat sammanhang. Mark för naturvård ägs redan i dag i viss utsträckning av den ideella naturvården. Svenska naturskyddsföreningen äger t.ex. Lilla Karlsö, som har ett rikt fågelliv, Aktse hemman nära Sareks nationalpark, Ko mosse, som är ett myrkomplex i södra Älvsborgs län, och Osaby säteri i Småland. En privat stiftelse äger och förvaltar Kullaberg. Det engagemang som i dag visas av ideella organisationer vid skötsel av värdefulla naturområden i Sverige ger vid handen att det är de som har den största kunskapen, den största motivationen och den största ansvarskänslan för den framtida förvaltningen av den svenska naturen. Detta engagemang delar de med många enskilda människor som är markägare och vill vårda svensk natur. Anslaget B 3 Investeringar inom miljöområdet bör uppgå till 80 milj.kr. och bör inte enbart användas till statens förvärv av värdefulla naturområden utan även till den ideella naturvården för inköp av mark. I villkoren för erhållande av medel skall det klargöras att ansvar för skötseln av naturobjekten självfallet ingår i åtagandet. Detta framhåller vi moderater i reservation 49. Herr talman! Jag yrkar bifall till de moderata reservationerna i betänkandet och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Dag efter dag, vecka efter vecka har riksdagen tagit ställning till delar av statsbudgeten. I dag är det miljödepartementets budget som vi skall diskutera. Jag har inför debatten i dag studerat sammandraget över statsbudgeten. Utgiftsslagen börjar i sammandraget med hovoch slottsstaten och slutar som ofta i sådana sammanhang med oförutsedda utgifter. Mellan dessa poster ligger utgifterna för de olika departementen. Även om kompletteringspropositionerna inte finns med rör det sig om stora belopp i en del departement — 113 miljarder till socialdepartementet, 35 miljarder till försvarsdepartementet, 55 miljarder till utbildningsdepartementet. Jag nämner dessa för att, utan jämförelser i övrigt, nämna de penningstarkaste. Det finns ett av departementen, endast ett, som spelar i en egen division och inte når upp till miljarddepartementens nivå, och det är just miljödepartementet, särskilt nu när energidelen bryts ut och förs över till ett annat departement. Miljöbudgeten uppgår till 840 milj.kr., och till detta kommer departementets kostnader, varav en del gäller energifrågor som skall föras över till ett annat departement. Miljödepartementet är alltså kostnadsmässigt lillebror inom statsförvaltningen, eller om jag för att undgå kritik i jämställdhetsfrågor i stället skall använda begreppet lillasyster bland departementen. Nu är jag, herr talman, naturligtvis medveten om att departementets arbete inte endast gäller pengafrågor i den egna budgeten. Departementet har en övergripande roll i miljöfrågor. Det finns miljöanslag i andra departement, och miljöarbetet gäller lagstiftning och mycket annat. Men jag tycker att det är nyttigt att som utgångspunkt i diskussionen om miljöbudgeten ha i minnet att den endast omfattar promille av den samlade budgeten. Ser man däremot i budgetsammandraget på budgetens inkomstsida blir bilden något annorlunda. Där finns miljöavgifterna, och där finns också bensinskatterna och punktskatterna som uppgår till många miljarder och som ofta pekas ut som miljöskatter. Det är angeläget att än en gång påpeka att det i detta sammanhang endast är småslantar som går tillbaka till miljön. Det är också nästan patetiskt att i sammanfattningen till vårt utskottsbetänkande läsa om de små anslagsförstärkningar som föreslås. Naturvården skall få 15 miljoner i nya pengar, försurningsinsatserna skall få lika mycket, och i samband med avfallspropositionen klämmer regeringen till med 3,3 miljoner i nya pengar till avfallsutredningar. Om detta skall kunna pekas ut som förstärkningar värda att notera tycker jag att det närmast borde vara genant för miljöministern, detta samtidigt som andra anslag i budgeten urholkas. Regeringens förslag går igenom utan förändringar genom massivt stöd från moderaterna, som inte vill ställa sig bakom förslag från de övriga oppositionspartierna om inkomstförstärkningar. Miljöbudgetens genomförande här i dag kan alltså ses som ett praktiskt utskottssamarbete mellan socialdemokraterna och moderaterna. Jag hoppas att moderaterna har detta i åtanke till nästa års budgetarbete. Vi i folkpartiet föreslår förstärkningar av miljöbudgeten med drygt 200 milj.kr. Vår totala budget är balanserad och stramare än regeringens, och detta utrymme har erhållits genom besparingar på andra konton. Jag vill inte hävda att våra anslagshöjningar är tillräckliga för att täcka de behov som föreligger, men i förhållande till 840 miljoner är 200 miljoner ganska mycket pengar. Och om våra förslag skulle bifallas skulle ändå miljödepartementet komma med i miljarddivisionen. Anslagsförstärkningarna skulle dessutom bli mer än 20 procent. Jag vill nu redovisa några av de anslagshöjningar som folkpartiet anser helt nödvändiga och börjar med anslaget till övervakning av miljöförändringar. De berörda myndigheterna har påpekat att de anslag som står till förfogande är helt otillräckliga. Folkpartiet föreslår en ökning med 5 milj.kr. NOLA-bidragen, som nämnts här tidigare, har betytt mycket för att förbättra vården av kulturlandskapet. Pengarna räcker inte till, varför vi vill anvisa ytterligare 10 milj.kr. Vården av naturreservat får, som jag har nämnt, en anslagsökning med 15 milj.kr. De pengarna räcker inte, varför vi vill anvisa ytterligare 15 milj.kr. Dessutom önskar vi en förstärkning av anslaget för skydd av hotade arter. Anslaget för skydd av hotade arter är intressant, och jag vill säga några ord om detta, eftersom Ingvar Eriksson tog upp frågan i sitt anförande. Det fanns i början inget sådant anslag. Folkpartiet drev ensamt frågan år efter år. Ibland visar det sig att oppositionspolitik lönar sig. Efter några år togs det upp ett anslag i budgeten, men det är fortfarande otillräckligt. Vi kan av olika rapporter se att staten och naturvårdsverket har mycket stora svårigheter att uppfylla sina åtaganden när det gäller inköp av mark för naturvård. De 20 milj.kr. som vi vill lägga till utöver regeringens förslag skulle i det sammanhanget göra stor nytta. Återskapande av våtmarker är en mycket angelägen naturvårdsåtgärd. Det finns i dag inte stora möjligheter för naturvårdsverket att göra några insatser på det här området med den budget som utskottet och regeringen föreslår att riksdagen skall fastställa. Vi vill anvisa ytterligare 20 milj.kr. Dessutom vill vi förstärka anslagen till länsstyrelsernas naturvårdsenheter. Den delen av budgeten behandlas dock inte av utskottet. En stor del av de enskilda brunnarna är försurade. Vi anser att det är rimligt att staten ger bidrag till restaurering av brunnar och föreslår anslagsförstärkning för detta. De ideella organisationerna på miljöområdet är kanske de bästa informationskanalerna för att stärka allmänhetens miljömedvetande. De bidrar aktivt vid bevakningen av miljöförändringar — där de statliga anslagen är otillräckliga — och behöver få ökat stöd. Vi har i vår motion föreslagit 5 milj.kr. för insatser både i vårt land och i andra länder. Av misstag har vi inte reserverat oss. Nu kommer jag inte att yrka bifall till motionen, eftersom detta skulle öka kammarens byråkrati. Vi vet att socialdemokraterna får stöd vid slutomröstningen. Därför antas inte vårt förslag, varför vi inte heller yrkar bifall till det. Till protokollet vill jag emellertid säga att vi anser att miljöorganisationernas arbete behöver en förstärkning. Även kemikalieinspektionen behöver förstärkas. Det är i det sammanhanget viktigt att denna avgiftsfinansierade myndighet också får en fri sektor för speciella utredningar, där det inte kan hävdas att avgiftsskyldiga skall stå för kostnaderna. Ett anslag på 10 milj.kr. bör beviljas direkt över statsbudgeten. Regeringen föreslår som jag nyss nämnt en anslagsförstärkning på drygt 3 milj.kr. för avfallsutredningar. Vi anser att anslaget för miljöskyddsteknik bör återinföras med speciell inriktning på avfallsfrågor. Med hänsyn till avfallsfrågornas stora betydelse har vi sagt att det behövs en förstärkning på 40 milj.kr. Eftersom vi också har fört fram liknande frågeställningar i samband med forskningspropositionen, har vi inte i det här budgetavsnittet reserverat oss på den punkten. Grethe Lundblad som alltid med iver brukar försvara regeringens förslag skall nu få en fråga av mig. Behövs inte de här anslagsförstärkningarna, och vad är det som gör att socialdemokraterna har så stora svårigheter att få fram reella förstärkningar av miljöbudgeten? Är det så, Grethe Lundblad, att miljöfrågorna är ett område som har låg prioritet inom regeringspartiet? Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till de reservationer där vi som representerar folkpartiet finns med .

Herr talman! Som Lars Ernestam sade behandlar vi ju i dag den budget = 18 april 1990 som den statliga administrationen skall hantera för att hjälpa till att klara miljöarbetet i vårt land: miljötillsynen och framtagandet av idéer och förslag om hur vi skall kunna förbättra vår miljö. Det rör sig ju, som Lars Ernestam också framhöll, på det hela taget om ganska små summor, och därför kan det verka något generande. Men det är klart att skall man vara riktigt rättvis är det ju inte bara i detta sammanhang som vi måste visa miljöhänsyn genom att tillskjuta mer pengar. Det måste också ske på en mängd andra sätt. Egentligen är ju miljön den viktigaste frågan, och vi måste vara på det klara med att vi människor är en del av miljön. Det är ju också vi människor som har stökat till det i miljön. Det är till följd av våra krav, våra åtgärder och vår tanklöshet som miljöproblemen i dag har uppstått. Vi måste vara på det klara med att miljön utgör en helhet i samhället. En god miljö är därför av avgörande betydelse för allt levande och för hur vi skall ha det. En utveckling som skadar miljön undergräver också vår och kommande generationers framtid. En levande och oförstörd miljö är en förutsättning för all mänsklig existens. Hushållning med miljön och naturresurserna måste därför anses vara en mycket viktig samhällsfråga. Industrialismens framväxt var naturligtvis på många sätt bra. Den skapade välfärd och ekonomiska resurser, men samtidigt uppstod det problem. Mycket av det som vi i dag upplever som problem har ju kommit till som en följd av den här utvecklingen. En del av problemen är också svåra eller omöjliga att lösa. Därför är det viktigt att vi nu arbetar med att skapa en miljövänlig teknik och att vi också utbildar oss bättre på miljöområdet. När vi i centerpartiet på 60-talet tog upp miljöfrågorna visades det inte någon särskilt stor förståelse. Man log litet åt våra idéer den gången. I dag är det annorlunda. I dag vill alla vara med och tänka i det här sammanhanget. Insikten om miljöfrågornas betydelse har ökat, men det är också viktigt att planeringen av vårt samhälle är miljöinriktad. Centerpartiets decentraliserade samhälle är egentligen det enda som garanterar en god miljö och en god användning av våra resurser. Miljöförstöringen känner ju inte heller några gränser. Därför är det internationella arbetet oerhört viktigt. Vi måste också vinna förståelse för våra idéer ute i världen. Som framhållits här är ju inte regeringens och utskottsmajoritetens förslag tillräckliga. Därför har centerpartiet föreslagit förstärkningar på den här delen av budgeten med ungefär 200 milj.kr. På det sättet är det god överensstämmelse med folkpartiets krav, men vi har gjort olika prioriteringar på vissa områden. Det är ju alldeles nödvändigt att man avsätter pengar för att genomföra de idéer som man vill ha genomförda. Jag tycker att den fråga som Lars Ernestam ställde till Grethe Lundblad är relevant. Är det så, att socialdemokraterna inte sätter så stort värde på miljön? Eller kanske bör man snarare fråga: Är allt annat så mycket viktigare än miljön, så att pengarna inte räcker till? Jag tror nog att ni socialdemokrater också tycker att miljön är viktig. Det sades ju för inte så länge sedan att det socialdemokratiska partiet skulle bli ett miljöparti. Vi väntar fortfarande på detta. Kännetecknande för vad som står i såväl budgeten och detta betänkande 21 som i den proposition som har lagts fram och som gäller avfallshanteringen och i andra förslag från socialdemokraterna är ju att man skall vänta på en utredning. Man skall alltså starta en utredning. Men man skall också vänta på förslag från naturvårdsverket och andra. Mot den bakgrunden yrkar man avslag på i stort sätt alla förslag från oppositionen. På några punkter har vi i centerpartiet föreslagit att mer pengar skall satsas. Först och främst gäller det mätningen av miljökvaliteter. Det är — och det var Lars Ernestam också inne på — nödvändigt att satsa mera på detta område. Kunskaper här är grundläggande för att vi skall veta vad som händer i naturen men också för att vi skall veta på vilket sätt vi skall hantera det hela. Både Ingvar Eriksson och Lars Ernestam har talat om hotade arter. I det avseendet vill vi i centerpartiet satsa ytterligare 6 miljoner. Regeringen kämpar emot en ökning av detta anslag varje år. Nu sägs det dock i detta betänkande att man till nästa år kanske kommer på bättre tankar. Då kommer det att finnas ett bättre underlag. Bohus Avelscentrum kan nämnas i detta sammanhang. Det är en speciell djurpark som är av internationellt intresse. Det finns mycket stor anledning för Sveriges riksdag och för staten att stödja detta centrum. Tanken bakom resonemanget är inte att det behövs ett driftbidrag. I stället behövs det någon typ av engångsanslag för att avlyfta de skulder som finns. På det sättet skulle Bohus Avelscentrum få förutsättningar att arbeta vidare i lugn och ro. Våra motionskrav innebar egentligen endast en begäran om att regeringen skulle återkomma med ett förslag — värre än så var det inte. Men inte ens det kunde socialdemokraterna ställa upp på, och det gällde även övriga partier. Ingvar Eriksson talar väldigt mycket om kulturlandskapet. Vi i centerpartiet har krävt 40 miljoner mera beträffande NOLA-anslaget. Det handlar då om hagmarksersättningen och hela den delen av naturvårdssatsningen. I stor utsträckning delar jag Ingvar Erikssons uppfattning när han talar om vikten av kulturlandskapet och om hur detta skapades. Men på en punkt delar jag inte Ingvar Erikssons uppfattning. Jag tycker nämligen att detta med att öka skogsplanteringen på åker inte har med miljön att göra. En sådan åtgärd kan ju inte vara särskilt bra ur miljösynpunkt, i varje fall inte om man planterar granskog utan att i större utsträckning plantera annat också. Då skulle vi få ett mörkt landskap. Vårt öppna landskap skulle således försvinna. Vidare har vi i centerpartiet framhållit att miljöorganisationerna gör ett oerhört viktigt arbete. Man är opinionsbildare. Man tar reda på saker, och man påverkar utvecklingen. Man är också ofta föregångare på olika områden och tar upp frågor tidigare än andra gör. Därför är det viktigt att det finns ekonomiska resurser, så att man kan klara dessa saker. Vi har föreslagit 5 milj.kr. i ökade statsanslag för det här ändamålet. Det är inte minst viktigt i dag med tanke på att t.ex. Svenska naturskyddsföreningen satsar på ett brett program för Östersjön och Baltikum. Här finns det alltså, Lars Ernestam, en reservation som ni i folkpartiet kan rösta på om ni tycker att detta är väsentligt. Reservationen överensstämmer med folkpartiets krav i detta avseende. Försurningen är ett mycket stort problem i vårt samhälle. Skogen växer inte som den skall. Jordbrukets växter växer naturligtvis inte heller som de skall. Men i det sammanhanget har vi en kompensation i och med jordbrukarnas kalkning. Brunnarna för dricksvatten, en fråga som också har tagits upp här, förstörs. Här behövs det stora summor om man skall klara det uppehållande försvaret. Men därmed har vi inte någon slutgiltig lösning på problemet. En sådan får vi först i och med ett annat system. Det behövs minskade utsläpp av de försurande ämnena från industrin, från uppvärmning och från trafiken. Men naturligtvis gäller det också utsläppen från jordbruket. Ja, det gäller egentligen utsläpp från all verksamhet som människan bedriver. Det är vi själva som i ganska stor utsträckning påverkar utvecklingen. Men det här är naturligtvis också ett internationellt problem som vi måste arbeta mycket intensivt med. Vi har speciellt tagit upp frågan om skogsmarkskalkningen. Vi tycker nämligen att skogen är en mycket viktig resurs för det svenska samhället. Skogsmarken utgör ju en mycket stor del av vår landareal. Därför är det viktigt att det finns en ordentlig balans i naturen. Vi måste börja med storskaliga försök med skogsmarkskalkning. Det gäller ju att ta reda på hur vi skall bära oss åt för att få ökade kunskaper och därmed kunna åstadkomma en brytning i detta sammanhang. Det är dock fråga om små summor jämfört med de pengar som vi riskerar att förlora. Redan en minskning av skogstillväxten med några procent handlar om miljardbelopp. Vi vill också ha en höjning av anslaget för inköp av naturområden och för skötseln av dessa. För att vi skall kunna bevara naturområden som är av vikt måste ju samhället ha resurser för att dels köpa in områden, dels sköta dessa. De marker som tillhör domänverket och som skall användas i detta sammanhang bör kunna föras över till naturvårdsfonden utan någon kostnad när det gäller det här anslaget. Det skulle ju bara vara fråga om en överföring av mark från en form av statligt ägande till en annan form av statligt ägande. Beträffande miljön är hanteringen av kemikalieproblemet en viktig sak. Därför har vi kemikalieinspektionen. Det är väsentligt att man får bättre resurser. Det gäller ju att kunna hålla jämna steg med utvecklingen på området. Men det gäller också att inhämta vad som har gått förlorat. En rad gamla bekämpningsmedel är fortfarande inte testade. Här har vi alltså en sak som vi inte har klarat av. Det är viktigt att testa dessa, så att vi vet vad vi handskas med och kan stoppa hanteringen med de bekämpningsmedel som vi inte skall ha kvar. Herr talman! Miljöfrågorna är — som andra talare tidigare har sagt — ett oerhört viktigt område. Jag vill understryka vikten av att någonting görs och att det sker snabbt. Vi kan inte bara vänta på utredningar eller på att alla skall ha tänkt färdigt. När vettiga förslag läggs fram måste vi kunna acceptera dem, även om de kommer från oppositionssidan. Ett sådant synsätt borde socialdemokraterna i större utsträckning anamma i stället för att, som man nu gör, vänta på en mängd förslag. Jag kan förstå att det finns vissa motiv för det. Jag skall dock inte nu gå in på dessa. Herr talman! Jag yrkar bifall till centerpartiets reservationer samt i övrigt till utskottets hemställan.
Herr talman! Lennart Brunander säger att han delar moderaternas uppfattning. Det gäller då mitt resonemang om kulturlandskapet. Han delar emellertid inte min uppfattning när det gäller att plantera skog i stor omfattning. Men jag har inte pläderat för en ensidig barrskogsplantering i stor omfattning, Lennart Brunander. I stället framhöll jag vikten av att viss areal, med tanke på den omställning av jordbruket som vi står inför, nödvändigtvis används till annat än just produktion av livsmedel. I ljuset därav är skogsplantering ett alternativ. Det gäller då även plantering av energiskog, som Lennart Brunander själv ofta pläderar för. Det var med hänsyn till detta som jag framhöll vikten av att vi redan nu beviljar ett anslag för att möjliggöra att viss areal kan återföras till kulturlandskapet i form av öppna hagar och ängar — alltså en positiv förändring.
Herr talman! Ingvar Erikssons resonemang gick ut på att vi skall satsa på hagmarker, och så långt är jag överens med honom. Kulturlandskapet har skapats av den svenske bonden, och han är den ende som kan vidmakthålla detta landskap på ett bra sätt, dvs. öppet och vackert. Jag kan däremot inte dela uppfattningen att vi då skulle sätta i gång och plantera skog i större omfattning. Den frågan skall i varje fall inte tas upp i en miljöpolitisk debatt, då det inte finns några som helst motiv, från miljösynpunkt eller från andra synpunkter, att göra det. Däremot kan det vara aktuellt och vettigt att ta upp en diskussion om andra användningsområden av åkermarken, nämligen att producera energi och biobränsle. Det skulle på ett mycket bra och långsiktigt sätt skapa just en sådan resurshantering och resurshushållning som jag pratade om och dessutom skapa en bättre miljö, minskade utsläpp och bättre balans i naturen. Frågan om skogsplantering hör alltså inte hemma i detta sammanhang.
Herr talman! Verkligheten kan ingen springa ifrån, inte ens Lennart Brunander. Vi står inför problem som vi måste tackla och lösa, och jag är positiv till bioenergin och till att den svenske bonden i ökad utsträckning själv får bestämma vilken väg han skall välja.

Herr talman! Det behövs en ny folkrörelse i vårt land, en folkrörelse mot kemikaliesamhället. Jag har inte tänkt föreslå att riksdagen skall besluta om en sådan — en folkrörelse kan naturligtvis inte kommenderas fram av riksdagen — men det vi gör här kan befrämja eller motverka en rörelse mot kemikaliesamhället. Denna rörelse har redan börjat. Det finns en stark oro bland människor och en önskan att undvika sådana produkter som är skadliga för hälsan och miljön, men bristen på information och kunskaper är stor. Under efterkrigstiden har användningen av kemikalier ökat oerhört snabbt. Nya ämnen och kombinationer av ämnen tas fram i en strid ström — mellan 500 och 1 000 per år. Hur de påverkar naturen och människors hälsa, var en och för sig eller tillsammans, vet vi oerhört litet om. Ungefär 70 000 kemiska ämnen används dagligen runt om i världen. Vi vet att miljöproblem i mycket hög grad orsakas av kemikalier, som DDT och PCB. PCB ersätts i dag i stor utsträckning med klorparaffiner, som visar sig — Prot. 1989/90:104 ha i stort sett lika förödande effekter på miljön som PCB hade. Kemikalier 18 april 1990 bryts ner sakta eller anrikas i organismer. Kunskaperna om kemikalier är mycket bristfälliga. En avdelning inom Metallindustriarbetareförbundet har t.ex. undersökt 55 verkstadsföretag i Sundsvall, och det har visat sig att man på dessa företag i stort sett saknar kunskap om många av de kemikalier man hanterar. Det gäller särskilt olika klorerade produkter. Denna kunskap saknas i hög grad också i hushållen, där stora mängder kemikalier används. Om jag har fräckheten — vilket jag har ibland — att kika in i folks städskåp, tittar på burkarna där och frågar varför man använder dem får jag ofta svaret: ”Ja, men de är ju godkända.” De allra flesta människor i samhället lever alltså i den trygga förvissningen om att det som säljs i affärer och på bensinmackar är godkänt, i den meningen att det är sådant som inte är så farligt att använda. Men detta är lögn. Sanningen är att det råder rena vilda västern när gäller kemikalier, där det mesta inte är godkänt men inte heller förbjudet utan bara finns där. I namn av friheten fortsätter man att producera nya kemiska produkter som hotar människors hälsa och miljön. Det begås dagligen en enorm massa kemiska hemfridsbrott i vårt samhälle. Friheten för en människa att ha en metallicglänsande bil är på bekostnad av en annan människas frihet att vara frisk. Ett av de senaste och mera avskräckande exemplen på denna frihet är de små spelande korten som finns att köpa. De spelar en glad julsång, ”Happy birthday to you” eller något annat. Det är naturligtvis en tilltalande frihet att man kan köpa sådana kort. De drivs med en liten batterienhet som innehåller kvicksilver, och det skulle förvåna mig mycket om dessa batterier hamnade i de batteriinsamlingar där de rätteligen hör hemma. Troligen hamnar de i stället i hushållsavfallet. Man kan fråga sig om den friheten är värd sitt pris. Vi i vpk anser att den inte är det. Vi anser att samhället måste strama åt hanteringen av kemikalier. Även om det inte är populärt att tala om förbud i dessa dagar, när vi talar mycket om frihet — vilket i och för sig är bra — anser vi att samhället måste ha en mera restriktiv hållning när det gäller att tillåta kemikalier. För att det skall vara möjligt krävs det att de myndigheter som hanterar kemikalier har de resurser de behöver, och vpk anser därför att kemikalieinspektionen borde ha fått den resursförstärkning man begärde i årets budget. Jag vill därför yrka bifall till reservation 32, där detta yrkande tas upp. Men detta problem kan inte lösas genom myndigheters arbete. Det som i mycket stor utsträckning behövs är människors engagemang. Om man skall komma till rätta med kemikaliesamhällets problem är förutsättningen att vi alla, som privatpersoner och familjemedlemmar, i vår dagliga gärning kan mera om kemikalier, så att vi kan välja bort det som är farligt och ersätta det med bättre produkter. För att detta skall bli möjligt krävs det information, och vi i vpk anser att en mycket viktig kunskapsspridare är alla de ideella organisationer som i hög grad har gått före samhället. Så har t.ex. Naturskyddsföreningen producerat en bok som heter Handla miljövänligt, och den typen av åtgärder behöver samhällets ekonomiska stöd för att i ännu högre grad nå ut till människor. Därför yrkar jag också bifall till reservation 57 där vi föreslår ett anslag att användas till ideella organisationer. Jag vill med några ord beröra ett helt annat ämnesområde, nämligen skogskalkning. Markförsurningen, som har tagits upp tidigare i debatten, fortskrider tyvärr, trots att det talas mycket om att någonting skall göras åt den. Läget i vissa delar av landet är katastrofalt — det är inte något överord — och nödåtgärder behövs. Därför är kalkningsåtgärder på skogsmarken nödvändiga och även s.k vitaliseringsgödsling, som inte skall förväxlas med traditionell kvävegödsling. Detta har krävts i ganska många år av människor som varit engagerade i naturvården, men det har inte väckt så stor genklang. I takt med att man har börjat inse att detta också kommer att hota den ekonomiskt mycket viktiga skogsproduktionen har även skogsindustrierna engagerat sig och så småningom börjat vinna samhällets gehör — tyvärr mycket sent. När man äntligen sätter i gång sådan här försöksverksamhet sker det alltför sakta och i för liten omfattning. Vpk vill att 40 milj.kr. under en treårsperiod skall anslås för storskaliga försök med skogsmarkskalkning. Nu skall ingen tro att detta är tillräckligt, utan det handlar om belopp i storleksordningen många hundra miljoner om man skall komma till rätta med problemen. Vad samhället kan göra är att utveckla metoder och hitta system som fungerar när åtgärder skall börja vidtas i större skala. Vi i vpk tycker också att det bidrag som tidigare fanns för åtgärder mot surt vatten i brunnar skall återinföras. I dag, när man vet mera om de mycket negativa hälsoeffekter som surt vatten med t.ex. höga aluminiumhalter har — det har t.ex. visat sig att det finns ett samband mellan sådant vatten och Alzheimers sjukdom — och när det finns mera belägg för sambandet, har detta bidrag tagits bort. Det är uppochnervända världen. När man tittar på olika länsstyrelsers material, visar det sig att oerhört många ansökningar om sådant här bidrag ligger och väntar och att mycket skulle behöva åtgärdas. Jag vill särskilt också beröra ett yrkande som vi från vpk har tagit upp och som rör ekologiskt fungerande storstadsmiljöer. Det kan låta litet konstigt, och man kanske undrar vad vi menar med det. Vi har tänkt att miljöproblemen i samhället i mycket hög grad är orsakade av att samhället inte, vare sig industriproduktionen, jordbruket eller livsmiljön, baseras på ekologiskt fungerande kretslopp. Vi måste därför försöka återupprätta sådana kretslopp. Det finns ett stort intresse för detta. Det byggs nu runt om i vårt land små s.k. ekobyar. Det är ganska småskaliga projekt. Det kan vara 10-20 familjer som slår sig samman om villabebyggelse och försöker hitta bättre material, bättre hantering av avfall, bättre lösning på trafikproblem osv. Men detta sker i mycket liten skala och passar i första hand på landsbygden. Faktum är att i vårt land bor väldigt många människor i storstadsregionerna. Vi kan inte tänka bort storstäderna. Det är fullkomligt omöjligt att tänka sig ett framtida samhälle där vi inte har storstäderna. Vi måste alltså även i storstäderna försöka utveckla livsmiljöer som är bättre ekologiskt anpassade. Vi har tänkt oss att de 100 milj.kr. som vi vill anslå för detta ändamål skall — Prot. 1989/90:104 användas som en delfinansiering. Syftet är att t.ex. bygga om något av de 18 april 1990 områden som byggdes under det s.k. miljonprogrammet och att ge den ekologiska anpassningen av området en total syn. Det kan gälla energitillförseln, olika lösningar för trafiksystemet, så att man inte blir beroende av att ha så många enskilda bilar. Det kan gälla hur man tar hand om avfallet och vilken typ av material man använder i husen. Vi tycker att detta är ett mycket viktigt krav, och det är med stor besvikelse jag konstaterar att det inte har vunnit gehör i utskottet. Jag vill därför yrka bifall till reservation 29. Herr talman! Detta är ett stort betänkande med många reservationer. Det finns många andra saker i detta betänkande som jag hade velat ta upp, men tiden räcker tyvärr inte. Får jag bara avslutningsvis säga att det egentligen bara finns en sak som skrämmer mig mer än miljöförstöringen och det är vår mänskliga anpasslighet till denna miljöförstöring. Trots allt det vackra talet om miljön, t.ex. i den här församlingen — eller kanske just därför, jag vet inte — görs det fortfarande alldeles för litet, och det som måste göras för att rädda vår miljö görs alldeles för sakta. Det behövs kraftfullt handlande av oss som privatpersoner, på våra arbetsplatser, i våra boendemiljöer. Det behövs också ytterligare åtgärder från riksdagens sida. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till samtliga de reservationer som vpk står bakom och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Det moderna industri-, exploateringsoch tillväxtsamhället håller på att föröda jordklotets genetiska spektrum. Vilda växter och djur, liksom våra ursprungliga lantraser, utsätts av vårt nuvarande samhällssystem för en systematisk utrotning. Våra husdjur och kulturväxter, som utvecklats och anpassats till oss människor i mycket långsam takt under hundratals år, har de senaste decennierna förändrats biologiskt på ett sådant sätt, främst genom inavelsmetoder, att de har blivit oerhört känsliga för alla former av störningar. Avelsteknikernas extrema utvecklingsfilosofi, som stöds av större delen av näringslivet och av de etablerade politiska pådrivarfilosoferna på alla nivåer, kommer i framtiden att leda till en artekologisk katastrof. Att frysa sperma från hotade djurarter och kyla ner frön i Nordiska genbankens lager på Spetsbergen är en desperat åtgärd som i förlängningen är meningslös. Bevarande av t.ex. koraserna rödkullig och fjällko kräver att dessa djur, med sitt unika genetiska spektrum, har möjlighet att fungera i samspel med människan i sin naturliga miljö. Lantraserna, liksom de icke förädlade växterna, har nämligen utvecklats i sin unika geografiska, klimatologiska och specifikt biotopiska miljö. Att i detta sammanhang bara tala om att man skall värna om hagoch ängsmarker är ganska meningslöst, eftersom det är lantraserna som har anpassat sig till att utnyttja just dessa hagoch ängsmarker. Vi känner till viktiga djurarter som redan är utrotade. Det är Smålandskon, Gotlandskon och alla skärgårdskorna. De finns inte längre. En höjning av anslaget med 7 milj.kr. utöver regeringens förslag till vård av hotade arter är därför en mycket anspråkslös viljeinriktning. Regeringens budgetförslag avseende sjökalkning ligger långt under da 27 gens uppenbara behov. Man vill uppenbarligen varken angripa orsakerna på ett effektfullt sätt eller åtgärda de akuta symptom som en försurad miljö visar upp. Regeringen visar här en kraftig viljeinriktning som går ut på att skjuta upp de allvarliga försurningsproblemen till kommande generationer. Även här är en höjning av anslaget till kalkning av sjöar med 60 milj.kr. utöver regeringens förslag en mycket anspråkslös intention. En undersökning som skogsstyrelsen gjort och som lämnats till jordbruksdepartementet visar att minst 250 000 hektar av den fjällnära skogen, utöver den areal som redan är skyddad, bör av biologiska skäl undantas från storskaligt skogsbruk. Problemen att få ny skog att växa upp bedöms som alltför stora. Enligt de definitioner som används på mark med mycket stora föryngringssvårigheter bedöms arealen med sådan mark utanför de skyddade områdena vara minst 250000 hektar i hela det fjällnära området, varav minst 100 000 hektar i Norrbottens län och minst 150 000 hektar i övriga län tillsammans. Det är således fråga om betydande arealer utanför de skyddade områdena där tillstånd till slutavverkning sannolikt inte kommer att medges. Resultatet innebär att trakthyggesbruk inte kommer i fråga på minst 835 000 hektar eller drygt hälften av totalt 1,6 miljoner hektar produktiv skogsmark i det fjällnära området. Skogsstyrelsen har alltså kommit fram till att 540000 hektar fjällnära skog bör sparas, men i rapporten till regeringen har siffran skrivits ned till 250 000 hektar. Miljöpartiet de gröna yrkar att mark för 500 milj.kr. skall inköpas under den kommande treårsperioden. Detta är 400 miljoner mer än regeringen föreslår. Sannolikt är även vårt yrkande tilltaget i underkant när det gäller att inköpa alla de urskogsliknande områden som måste skyddas. Jag yrkar härmed bifall till alla reservationer som miljöpartiet de gröna har undertecknat. Sedan vill jag kommentera det Ingvar Eriksson från moderaterna sade tidigare, att betydande åkermark skall tas bort ur livsmedelsproduktionen och att, som jag tolkade det, hans idé var att vi skulle introducera en storskalig skogsplantering. Vi människor lever faktiskt på ett gemensamt jordklot. Miljoner människor svälter i världen. Genom införsel av bränsle, konstgödsel och gifter har vi fått en temporär överproduktion av livsmedel i Sverige. Ingvar Eriksson och hans parti vill i praktiken att vi skall ta matresurser från områden utanför Sveriges gränser. Jag vill påstå att Ingvar Eriksson är representant för masssvälten. I stället måste vi i Sverige avveckla energislöseriet och inte tära på omvärldens åkermark och matresurser. I stället krävs en omläggning till ett kemikaliefritt, biologiskt jordbruk. Ett sådant kräver en åkerareal på uppskattningsvis 3,5 miljoner hektar. Skogsplantering på åkermarken är en dumhet som inte nog kan fördömas. Annika Åhnberg, vpk, talade om att vitaliseringsgödsling skulle vara en modell för att lösa problemen. Det är det inte alls. Det är förkastligt. Vitaliseringsgödsling innebär bara att man ökar trädens tillväxthastighet och att marken töms snabbare på totalinnehållet av näringsmedel. Det är en kortsiktig, dum, oduglig metod. En metod som man kan an vända sig av är pelleterad aska som innehåller kalk. Då återför man det näringsinnehåll man har tagit från skogen. Dessutom måste man självfallet få bort det nedfall av gifter och surt regn som pågår. Tack så mycket!

Fru talman! Anders Nordin gjorde ett mycket grovt påhopp som jag måste beivra. Han sade att vi moderater skulle vara tillskyndare av massvälten i världen. Det är ju ett rent otroligt påstående. För det första vill jag klarlägga att när det gäller världsbefolkningens försörjning behövs ett effektivt jordbruk, inte ett extensivt jordbruk. Om de hjälpmedel som vi har tillgång till i det moderna jordbruket används rätt, skall vi kunna få ökade möjligheter att försörja världens befolkning. Vi moderater är mycket angelägna om att framhålla att vi är beredda att ställa upp när det gäller att hjälpa svältande människor. Men vi är också angelägna om att se till att man inom det svenska jordbruket till hundra procent producerar de livsmedel som Sveriges folk behöver för sin försörjning. Vi är dock beredda att acceptera en viss utbytesexport som är naturlig i det sammanhanget. Vi skall alltså exportera lika mycket som vi importerar. Därmed slår vi vakt om de svenska konsumenterna. Men vi bidrar inte till att öka världssvälten. Tvärtom. Med vårt synsätt kommer vi att kunna trygga världens behov av livsmedel.
Fru talman! Vi delar naturligtvis uppfattningen att vad som på sikt behövs för att få ett uthålligt skogsbruk är förändrade metoder över huvud taget och att vi kommer till rätta med miljöproblemen. Självfallet är det så att både skogsmarkskalkning och vitaliseringsgödsling är nödåtgärder. Ibland kan man dock behöva tillgripa nödåtgärder. Jag vet visserligen att miljöpartiet är ett ganska splittrat parti där man har rätt olika åsikter, men inte visste jag att det gått så långt att splittringen t.o.m. finns mellan de enskilda miljöpartisterna. Men det måste väl vara så, eftersom miljöpartiet i sin reservation 39 skriver att man vill öka anslaget för kalkning och vitaliseringsgödsling av skogsmark och att man utöver vad regeringen föreslår anvisar 10 milj.kr. för detta ändamål. Reservationen är skriven av Åsa Domeij, men såvitt jag förstår har också Anders Nordin yrkat bifall till den här i dag.

Fru talman! Det är riktigt att vi kanske inte har samma uppfattning, Åsa Domeij och jag, angående vitaliseringsgödslingen. Däremot kan de här pengarna användas för kalkning. Därmed kanske den ståndpunkten i alla fall är klarlagd. När det gäller ett effektivt jordbruk vill jag säga att det inte är något effektivt jordbruk när man hela tiden måste tillföra ändliga råvaror. Det är ett ineffektivt jordbruk. Så småningom tar råvarorna slut. Fosforn tar slut. Ka liet tar slut. Ett sådant jordbruk kan man inte driva. Ett effektivt jordbruk innebär att man har en återcirkulation och ökar bördigheten genom själva återcirkulationen. Man ökar jordelivets förbättrade avkastning. Detta är ett effektivt jordbruk. Det andra har ingenting med ett effektivt jordbruk att göra. Det leder till undergång.
Fru talman! Om Åsa Domeij och Anders Nordin har olika uppfattning intresserar egentligen inte mig. Vad som intresserar mig är vilken ståndpunkt miljöpartiet har. Det är väl ändå så att man skall uppfatta er som ett parti som står för en politik? Nu är det faktiskt så att Anders Nordin dels yrkar bifall till en reservation, som föreslår mer pengar än vad regeringen anslår till just kalkning och vitaliseringsgödsling — det står uttryckligen så i reservationen — dels i sitt anförande tar avstånd från denna vitaliseringsgödsling. Jag tycker att det är mycket anmärkningsvärt och jag tycker att man har rätt att kräva en viss logik även i miljöpartiets politik.
Fru talman! Anders Nordin framhärdar. Han säger att ett effektivt jordbruk skulle leda till undergång. Jag vill då bara ställa frågan: Nog är det väl så att om vi inte lyckats utveckla jordbruket och ta vara på de resurser som finns, så hade det redan lett till undergång för många människor i vår värld? Det är orimligt att påstå att ett effektivt jordbruk i alla sammanhang skulle innebära att man far illa med miljön. Vi vill ju ha ett jordbruk som är effektivt, men om man far illa med miljön är det inte effektivt. Vi måste få möjlighet att producera långsiktigt. Anders Nordin talar sedan om återcirkulation. Det är ingenting som är annorlunda i det effektiva jordbruket. Dessutom är vi moderater förespråkare för mångfald när det gäller olika odlingssystem, inte minst för att på olika sätt få fram alternativ för att kunna klara den enorma utmaning som det innebär att i framtiden försörja världens befolkning. Jag menar att det med den inställning som miljöpartiet har är mycket äventyrligt om vi skall kunna klara världens försörjning i framtiden.

Fru talman! Miljöpolitik är ju såväl i den centrala politiken som ute i kommuner och regioner ett starkt prioriterat område. Det tycker jag att man måste komma ihåg i den här debatten. Därför kan ju inte svensk miljöpolitik i dag bedömas endast utifrån den statliga budgeten på miljöområdet. Man anför också i utskottets betänkande att nu bör alla myndigheter ta sitt eget miljöansvar och göra utvärderingar utifrån de miljökonsekvenser man får av verksamheten. Ändå omfattar ju den statliga miljöbudget som vi behandlar i dag ca 750 milj.kr. Därav går hälften till statens naturvårdsverk. 168 milj.kr. går till det nya anslag som man har skilt från naturvårdsverket och som heter Bidrag till miljöarbete. Det går både till andra myndigheter och till speciellt miljöarbete, exempelvis som kalkningsbidrag och som bidrag till bilagårdsverksamhet. Men det går också, och det tycker jag att flera av talarna här skall vara på det klara med, till Naturskyddsföreningen som får över 1 — Prot. 1989/90:104 milj.kr. och till andra frivilligorganisationer. Det går också till forskning 18 april 1990 kring havsmiljöåtgärder och till arbete för minskad kemikalieanvändning i jordbruket. En annan anslagspost är investeringar på miljövårdsområdet med 100 milj.kr. Fru talman! Flera talare här har klagat över att det har anslagits för litet pengar. Lars Ernestam ställde en direkt fråga till mig. Jag tycker att man också måste se detta ur det perspektivet att vi för närvarande befinner oss i halvtid av de åtgärdsprogram som vi antog i den stora miljöpropositionen 1988. Då anslogs det mycket pengar, som skulle täcka bl.a. åren 1988 till 1991. Vi vet ju att det för närvarande är oerhört många beställningar på utredningar och rapporter som håller på att färdigställas. De skall ligga till grund för en ny miljöproposition nästa år. De räddningsplaner vi antog 1988 och som gäller luft, hav och atmosfär är i full gång. I årets budget har vi fått ta del av omställningsplanen för avfallsområdet. Den skall vi ju senare behandla separat här i riksdagen. Ändå omfattar ju det ärende vi behandlar i dag, miljödepartementets budget, 83 motionsyrkanden. Jag skall försöka att mycket kort kommentera de reservationer som finns till utskottets förslag och kanske också litet komma in på en del av de frågor som ställts i debatten. Om man ser det i stort, tycker jag ändå att bortsett från några få reservationer gäller oppositionspartiernas förslag endast marginella ändringar i anslag och verksamhet, trots all den vältalighet som vi hört här från talarstolen. Jag går inte in på de reservationer som behandlar den s.k. gröna miljövården, utan dem kommer Inge Carlsson att ta upp senare i debatten. Reservationerna 1-3 gäller naturvårdsverkets verksamhet och dess övervakningsprogram för miljökvalitet. Jag tycker att man skall lägga märke till att naturvårdsverket, som ju har en central ställning i miljövårdsarbetet, för närvarande lider av vad man skulle kunna kalla växtvärk. Verket har fått så mycket uppgifter att man varit tvungen att tillsätta en organisationsutredning och också göra en översyn av övervakningsprogrammet. Jag tycker därför inte att det är rätt att i dag bevilja ytterligare pengar till dessa områden, och jag yrkar avslag på reservationerna 1-3. I reservation 23 begärs 30 milj.kr. mera till avloppsreningsverk och kemikaliekontroll i industrin. Jag tycker att vi skall lägga märke till att detta i dag huvudsakligen är industrins och kommunernas ansvar och att staten inte skall gå in med för mycket pengar på dessa områden. Jag tror att det är viktigt att man lämnar över till ett decentraliserat ansvar i dessa frågor, för det är mycket enklare att ta upp frågorna i närheten av industrierna och avloppsreningsverken. Det finns också ett par reservationer, 24 och 29, om avfallshantering. Eftersom vi senare skall ha en debatt om avfallshantering i stora drag, tycker jag inte att vi behöver föra någon lång debatt i den frågan nu. Det är samma sak där. Vi tycker inte från socialdemokratiskt håll att man skall ge statliga medel till kommunala projekt, i detalj styra verksamheten. Detta måste vara kommunernas uppgift, som vi inte lägger oss i detaljregleringen av. Därför yrkar jag avslag på reservationerna 23, 24 och 29. Ett par av motionerna går ut på att det skall vara ökade anslag, t.ex. för 31 omvandling av åker till ängar och hagmark. Jag tycker att det också är frågor som vi skall gömma till den jordbrukspolitiska debatt vi säkert får senare i vår, där vi kommer att få behandla förslag om ökade anslag på just dessa områden. I reservation 31 yrkas på mera pengar till kommuner och länsstyrelser för tillsynsverksamhet. Vi gjorde redan 1988 en större uppräkning av dessa belopp, och jag tycker att det får räcka till även i dag. Därför yrkar jag avslag på reservationerna 30 och 31. T reservation 32 från vpk yrkas på den största anslagsökningen, nämligen 100 milj.kr. till information om miljökunskap och kemikalieanvändning i hushållen. En stor del av de pengarna är det då tänkt skulle gå till Naturskyddsföreningen för spridning av boken Handla miljövänligt. Jag vill gärna hänvisa till att av bidraget för miljöarbete anvisas 1 milj.kr. till denna förening, och miljöministern uttalar också att hon fortsatt tänker ge stöd åt naturvårdsorganisationerna för deras opinionsarbete bland allmänheten. Därför yrkar jag avslag på den reservationen. Över huvud taget är det flera motioner som kräver ytterligare pengar till miljövårdsorganisationerna. Jag vill gärna säga att man försöker varje år avväga dessa bidrag. Jag tror att det är viktigt att miljöorganisationerna fortfarande arbetar också med frivilliga insamlingar. Jag tror att frivilliga insamlingar har stor betydelse för att öka allmänhetens intresse för miljöområdet. Jag ser i min egen landsända hur oerhört mycket pengar det kan samlas in t.ex. till förmån för rening av Öresund. Jag tror att det är mycket viktigt att allmänheten också känner sin andel av ansvaret. Med detta, fru talman, yrkar jag avslag på reservationerna 41 och 42 och också 44-47 i de delar de berörs här. En hel del reservationer går ut på ökade anslag till kalkning, och det är klart att vi fortfarande har stora problem med försurningen. Man önskar också pengar till att kalka försurade brunnar. Vi kan väl alla vara överens om att det egentligen är ledsamt att vi skall hålla på med detta uppehållande försvar mot luftföroreningarna, men vi vet ju att största delen av dem får vi från utlandet. Kalkningsverksamheten är mycket dyrbar, och jag tror att vi måste vara överens om att den skall förbehållas de absolut mest försurade vattendragen och brunnarna. Med hänsyn till det, fru talman, yrkar jag avslag på reservationerna 33, 34, 35 och 36. Jag tror att den bästa insatsen mot försurningen gör vi i dag genom att få till stånd internationella avtal mot luftföroreningarna. Det finns också en hel del reservationer som gäller investeringar på miljövårdsområdet. Ökade bidrag begärs till inköp av mark för naturvård, urskog osv. Miljöministern har anfört att sådana inköp kommer att fortsatt prioriteras de närmaste åren, och därför yrkar jag avslag på de reservationerna. Vidare finns det reservationer där det yrkas på ökade bidrag till kemikalieinspektionen. Reservanterna anser att dess verksamhet är viktig, och det kan vi vara överens om att den är. Förra året fick emellertid kemikalieinspektionen tio tjänster, bl.a. för internationellt samarbete, och i år anslås också pengar, motsvarande fyra tjänster, som eventuellt kan användas till konsultverksamhet. Det ges alltså ökade anslag till kemikalieinspektionen. Dessutom skall dess verksamhet främst finansieras med avgifter, så efter hand som verksam = Prot. 1989/90:104 heten ökar kommer det också att bli mer pengar till inspektionens verksam = 18 april 1990 het. Därför yrkar jag avslag på de reservationerna. Dagvattenhanteringen är mycket viktig, men jag tycker att de reservationer som finns om ökade bidrag och om ökad reglering av denna hantering gäller sådant som måste hänföras till kommunernas verksamhet. Jag tror att det är farligt om vi här i riksdagen i detalj skulle reglera på vilket sätt kommunerna bedriver sin miljövårdande verksamhet. Fru talman! Jag har inte mer tid till mitt förfogande men skulle gärna vilja komma in på en del av de frågor som har ställts till mig. Jag vill säga att jag i allra högsta grad anser att socialdemokraterna är ett miljövårdsparti. Under de år vi har haft regeringsansvaret har anslagen till miljövården hela tiden ökat. Däremot tror jag inte att det är bra att i längden förstärka miljöarbetet enbart genom statliga bidrag. Jag tror att det är viktigt att öka möjligheterna till kommunala och regionala insatser på miljöområdet. Jag tror också att vi skall avvakta till nästa år. Då kommer det återigen en treårsplaneproposition, som jag tror innebär ökade bidrag till miljövården. Vi vet att många rapporter och utredningar är på gång, och jag tror att de kommer att ge en hel del svar på hur vi skall lösa miljövårdsfrågorna på längre sikt. Med hänsyn till att vi nästa år torde få ett stort förslag från regeringen på miljövårdsområdet vill jag säga att jag inte tycker annat än att årets budget är tillfredsställande. Det är en budget i halvtid och som sådan anser jag att vi kan acceptera den.

Fru talman! Först vill jag ge Grethe Lundblad en eloge för att hon i sitt anförande diskuterade miljöpolitik. Den här debatten har haft många inslag av jordbrukspolitik, och jag är glad för att Grethe Lundblad inte tog upp den diskussionen. Precis som Grethe Lundblad säger, har vi nyss haft en sådan debatt, och vi kommer att få jordbruksdebatter även framöver. Därför är det viktigt att, som Grethe Lundblad har gjort, diskutera miljöfrågorna nu när vi skall diskutera dem. Det var elogen. Grethe Lundblad sade att våra förslag var marginella och inte hade någon betydelse. Det kan jag inte hålla med om. Från hela landet kommer upprepade rapporter om otillräckliga anslag. NOLA-pengarna är redan slut. Senast kunde jag i en Kalmartidning läsa att länsstyrelsen i Kalmar län rapporterar att inte ens behovet av att skydda de mest angelägna objekten i fråga om ömtålig natur på Öland kan tillgodoses. Vi vill att NOLA-anslagen skall förstärkas till rimlig nivå. Men socialdemokraterna, med stöd från moderaterna, är inte beredda att höja dessa anslag. Det finner jag beklagligt. Grethe Lundblad säger att vi befinner oss i halvtid. Det är klart att det framöver kan väckas förslag om speciella åtgärder. Men åtgärder som höjda NOLA-bidrag och naturvård är akuta. Behoven måste tillgodoses. På avfallsområdet, om vilket det kommer en särskild proposition, har man bara fått ett särskilt anslag på 3 milj.kr. Ändå säger Grethe Lundblad att miljön är ett av socialdemokraterna prioriterat område. Det tycker jag inte framgår av den budget som vi har att ta 33 ställning till i dag. Det är enligt min mening inte heller riktigt av Grethe Lundblad att hänvisa till kommuner och landsting samt de regionala myndigheterna och säga att de skall klara av detta. Kommuner och landsting har ålagts stora uppgifter och har det kämpigt. Jag tycker att Grethe Lundblad mycket väl kan motivera högre statliga anslag. Inget parti föreslår egentligen tillräckliga anslag med hänsyn till att staten tar in stora belopp från kommunerna i form av miljöavgifter och annat. Därför tycker jag att vi borde ha fört en principiell diskussion om miljöanslagen kontra andra anslag i statsbudgeten. Den delen av mitt inlägg berörde inte Grethe Lundblad. Jag hoppas att hon säger något om detta i sin kommande replik.
Fru talman! Grethe Lundblad sade att förbättringar som oppositionen föreslår är marginella. Jag kan förstå att hon tycker att de är otillräckliga, men att säga att de är marginella kan jag inte hålla med om. Regeringen och utskottsmajoriteten har föreslagit 354 milj.kr. till naturvårdsverket. Centern vill lägga på ytterligare 100 milj.kr. till verksamheter för att förbättra havsmiljön, landskapsvården och en del annat. Det är ingen marginell förändring utan en uppräkning med 30 90 i förhållande till regeringens förslag. I fråga om åtgärder mot försurning och annat miljöarbete föreslår vi 60 milj.kr. utöver regeringens förslag på 160 milj.kr. Det är ingen marginell förändring, utan den skulle få stor betydelse. Grethe Lundblad sade att försurningen mestadels kom utifrån. Ja, vi vet det och att det är angeläget att bedriva internationell verksamhet på detta område. Men vi vet också att det vi gör i Sverige i högsta grad påverkar försurningen. Genom flygfotografering i Västsverige över 2 km breda områden har barrförlusterna på träden undersökts. Man har därvid kunnat se en klar skillnad mellan olika områden. På stråken i vindriktningen från Göteborg och från Stenungsund är barrförlusterna avsevärt större än i andra områden. Det är en klar lokal miljöpåverkan. Det är ett problem som vi måste försöka lösa. För att kunna göra det måste både naturvårdsverket och kemikalieinspektionen samt länsstyrelsernas naturvårdsenheter få resurser. Dessutom måste vi ändra de krav som samhället för närvarande ställer. Grethe Lundblad sade att vi får vänta på de förslag som kommer. Det är det svar vi alltid får. Vi väntade länge på avfallspropositionen, som kom till slut. Den innehöll en del saker, men i den stod också att förslag på vissa åtgärder skulle komma senare. Vi har väntat på åtgärder inom biotekniken, och vi väntar ständigt på åtgärder inom miljöpolitiken. De frågor det gäller är i många fall konkreta och akuta samt kan åtgärdas var och en för sig. Det borde vara möjligt för regeringen att gå med på de föreslagna höjda anslagen. Jag tycker att resonemanget om att kostnader skall föras över på kommunerna är ett sätt att fly från verkligheten. När socialdemokraterna inte får majoritet för sina egna förslag, då säger de att kommunerna skall ta över ansvaret för åtgärderna. Det är inte acceptabelt. Kommunerna måste naturligtvis bära sitt lass, men de måste också få resurser för att kunna göra det.
Fru talman! Grethe Lundblad säger att oppositionens förslag innebär mar = 18 april 1990 ginella ändringar. Det kan jag naturligtvis inte instämma i. Marginella ändringar tycker jag däremot är ett korrekt uttryck för en del av de anslag som regeringen har föreslagit till vissa viktiga verksamheter, t.ex. bidrag till ideella miljöorganisationer. Vårt förslag att satsa på bättre ekologiskt anpassade boendemiljöer i storstäderna innebär inte en marginell förändring. Det är i stället ett strategiskt viktigt förslag om vi över huvud taget skall kunna komma till rätta med miljöproblemen i det framtida samhället. Detsamma gäller vårt krav om 100 milj.kr. till arbete för att minska onödig kemikaliehantering. Vi föreslår att pengarna skall gå till frivilliga ideella organisationer. Visst är det mycket pengar, men det är också en avgörande skillnad mellan att satsa pengar enbart på myndighetsverksamhet och att satsa pengar på att ge människor i samhället möjlighet att bygga upp sin kunskap. Den enorma förändring som behövs i fråga om kemikaliehantering kan nämligen inte uppnås genom myndighetsutövning oavsett hur effektiv den är. Människor måste få redskap att själva förändra samhället i riktning från denna kemikalieanvändning. Visst är 100 milj.kr. som sagt mycket pengar jämfört med den enda miljon som regeringen vill anslå. Men jämfört med de riktigt stora pojkarnas riktigt stora leksak JAS är det faktiskt nålpengar. Vi anser att ett anslag på 100 milj.kr. är befogat. Det är ju så populärt att tala om dynamiska effekter i politiken. Vi tror att det inom miljöområdet går att uppnå mycket goda dynamiska effekter, om människor ges möjligheter att agera.
Fru talman! Regeringens förslag till inköp av skogsmark räcker inte ens till att täcka vad regeringen själv utlovade i höstas. Det harlett till att länsstyrelserna nu har påskrivna avtal med skogsägare som inte längre kan uppfyllas på grund av att pengar saknas. Det leder i sin tur till att förtroendet för staten som naturvårdare ytterligare försämras främst hos skogsägare och naturvårdande myndigheter men också hos allmänheten. Kan Grethe Lundblad ställa upp med lån för de inköp som det redan har skrivits avtal om? Om inte Grethe Lundblad har ekonomiska förutsättningar att göra det, är jag tacksam för att få besked om ur vems ficka pengarna skall tas.

Fru talman! Grethe Lundblad ifrågasatte vårt förslag om anslagsökning för återskapande av hagoch naturbetesmarker med hänvisning till den kommande propositionen om den framtida jordbrukspolitiken. Vi vet att det av allt att döma kommer nya pengar den vägen. Men redan nu förbuskas stora områden i det svenska jordbrukslandskapet just på grund av olönsamhet i jordbruksproduktionen. Det är viktigt att vi så snabbt som möjligt kan rädda dessa marker. Ingen tid är alltså att förlora, och därför har vi framlagt vårt förslag. Varför inser inte Grethe Lundblad detta? Grethe Lundblad framhåller hur oerhört viktigt det är med kommunala och regionala initiativ på olika miljöområden. Ja, visst är det så, men man 35 är i stor utsträckning beroende av den kommunala ekonomin. Oftast är de ekonomiska möjligheterna begränsade. Varför glömmer Grethe Lundblad de enskilda initiativen? Det är tack vare dessa, inte minst de initiativ som under lång tid tagits av den svenske bonden, som vi har så mycket fint i det svenska kulturlandskapet. Vi vill försöka slå vakt om detta och se till att dessa möjligheter bibehålls för framtiden. Men det tycks socialdemokraterna ha svårt att inse.

Fru talman! Tyvärr ger mig debattreglerna inte någon större chans att i denna replik svara på alla frågor, men jag skall påpeka två saker som mina meddebattörer tydligen inte har hört. Jag sade tidigare att jag inte ville gå in på frågan om den gröna miljövården därför att Inge Carlsson skulle göra det. Vidare sade jag att vi enligt min mening inte nu skall diskutera jordbrukspolitik, utan miljöpolitik. Jag tror det är viktigt att vi gör så. Till Ingvar Eriksson, som främst diskuterade jordbrukspolitik, vill jag säga att vi måste erkänna att även jordbruket medför konsekvenser för miljön. Ibland är det svårt för jordbruket att acceptera detta. De som arbetar inom den näringen har enligt min mening en stor uppgift framför sig. De måste verkligen inse att de är tvungna att ta itu med miljöproblemen inom jordbruket. Men låt oss alltså diskutera dessa frågor när vi har att behandla jordbrukspolitiken. Annika Åhnberg hörde kanske inte att jag sade att förslagen i en del reservationer innebar marginella förändringar men att jag därvidlag undantog vpk-reservationen om 100 milj.kr. till informationsverksamhet. Jag tycker att kemikalieinspektionen har utfört ett fint arbete under de senaste åren. I flera meddelanden har man sagt att de 50 farligaste kemikalierna skall förbjudas. Man har också tagit uti med förhållandena inom många industrier. Under mina arbetsplatsbesök denna vår har jag bl.a. upplevt att användningen av fosfor i tvättmedel har minskat betydligt. Många kemikalieföretag i Skåne har fått vidkännas svårigheter att få verksamheten att gå ihop. Det beklagar jag i och för sig inte. Jag tycker nämligen det är rätt att minska bl.a. fosforhalten i tvättmedel. I sitt inlägg tog Anders Nordin bl.a. upp frågan om den gröna miljövården. Jag skall inte bemöta honom, utan hänvisar till det kommande inlägget av Inge Carlsson. Även Lars Ernestam säger att det inte är riktigt av mig att säga att förslagen i vissa reservationer är marginella. Men i många reservationer finner jag inte förslag till anslag för en helt annorlunda miljöpolitik. Min önskan är att få till stånd en ideologisk debatt i dessa frågor. Jag vill se ett samlat förslag till en helt annan miljöpolitik. Det är, som jag ser det, viktigt att inte negligera det arbete som görs ute i kommuner och län. Det är inte bra om miljödepartementet blir en centralt dirigerande koloss. I stället är det viktigt med en uppdelning av arbetet. Det är en förklaring till att jag inte vill att anslagen skall öka så mycket. Visst behövs det anslagsförstärkningar, men det är också nödvändigt med ordentliga rapporter och utredningar som grund för dem. Dessa rapporter och utredningar blir troligen färdiga under det kommande året, varpå de Prot. 1989/90:104 kommer att föreläggas riksdagen. 18 april 1990
Fru talman! Jag avsåg inte att i mitt inlägg framföra någon kritik mot kemikalieinspektionens arbete. Den utför ett mycket förtjänstfullt arbete. Men om vi ser oss omkring i samhället och mäter de åtgärder som vidtas mot kemikalieanvändning, då inser vi omedelbart att det vi gör är klart otillräckligt. Vi har en ökad användning av vissa kemikalier som vi vet är farliga eller som vi inte vet någonting om. Vi lever också med ökande hälsorisker och miljöproblem. Det är helt uppenbart att åtgärder av en helt annan omfattning än hittills måste vidtas. Den undersökning som Metallindustriarbetareförbundet har genomfört visar exempelvis att kunskaperna om kemikalier är oerhört bristfälliga. Om människor inte har kunskap, hur skall de då kunna välja bort det som är farligt och ersätta det med de bästa alternativen? De verkligt dynamiska effekterna i fråga om kemikaliehantering får vi om vi ger människor ute i samhället nödvändiga redskap för att själva förändra sina liv och därmed hela vårt samhälle.

Fru talman! Grethe Lundblad efterlyser en mera ideologiskt präglad debatt, en mera principiell debatt om miljöfrågornas ställning, såvitt jag förstår, i förhållande till en detaljdiskussion om anslag. Men, Grethe Lundblad, det försökte jag faktiskt föra in i mitt anförande. Jag började med att redovisa hela statsbudgeten. Jag gick över till miljöfrågornas ställning. Jag konstaterade att det finns ett departement som har en budget som inte överstiger en miljard. Det är miljödepartementet. Jag konstaterade också att miljöbudgeten som sådan bara uppgår till 1960 av den samlade statsbudgeten. Man skulle kunna säga att hela miljöbudgeten i och för sig är mycket marginell, för att använda Grethe Lundblads ord, i det hela stora budgetperspektivet. Det var den diskussionen som jag skulle vilja föra med Grethe Lundblad. Vi har alla gemensamt ansvar för att föra fram miljöfrågorna och se om inte miljöfrågorna kan få det utrymme som är berättigat, i strid med andra många gånger också berättigade intressen. Det är där diskussionen med socialdemokraterna kommer in. Jag skulle vilja ha ett mera ideologiskt präglat svar av Grethe Lundblad på frågan: Är miljöfrågorna för socialdemokraterna ett område som de inte prioriterar? Man har valt att tillsammans med moderaterna försöka få igenom den budget som föreslås i dess helhet. Socialdemokraterna har inte ställt upp på några av de påslag — även om Grethe Lundblad anser att de är marginella — som alla oppositionspartier har föreslagit i debatten i utskottet. Är inte något enda av de motionsförslag som oppositionspartierna utom moderaterna har kommit med av den digniteten och av det värdet att riksdagen hade kunnat plussa på och säga: Det här är viktigt att få genomfört. Nej, så är det inte. Man har benhårt hållit fast vid den budget som nu föreslås med stöd av moderaterna. Därför får vi inte den övergripande diskussion som jag tror är viktig när det gäller miljöfrågorna. Där har vi alla ett ansvar, Grethe Lundblad.

Fru talman! Grethe Lundblad säger att hon skulle ha velat ha en litet anorlunda debatt. Hon skulle ha velat diskutera litet andra frågor — frågor om hur vi skall hantera miljön och över huvud taget miljöpolitik. Det är alldeles klart att det är roligare att diskutera något annat än det vi håller på att behandla. Då är det mycket enklare, för då behöver man inte försvara de ställningstaganden som har gjorts. Men just nu diskuterar vi den budget som miljödepartementet har att arbeta efter för att ta fram olika underlag, vidta åtgärder och belysa den miljöpolitik som Grethe Lundblad vill diskutera. Därför är vi faktiskt tvingade att diskutera dessa frågor i dag. Arbetet i riksdagen är upplagt på det sättet. Vi har i våra motioner i anslutning till detta förslag många yrkanden som inte behandlas i detta sammanhang och där vi har en mängd krav på hur miljön skall hanteras. Mycket av det är sådant som har aktualitet i budgetsammanhang. Därför måste vi diskutera det nu. Grethe Lundblad framhärdar i att vi föreslår marginella påslag och förändringar. Det kan man naturligtvis tycka. Det är helt subjektivt. Tycker man att en sak är marginell, så gör man det. Men för dem som har litet sinne för vad pengar är värda tror jag inte att ett par hundra miljoner är marginella, om den totala omslutningen av ekonomin för ett departement är 700-800 miljoner. Det är högst betydande påslag och skulle ge väldigt viktiga möjligheter att föra fram det arbete som Grethe Lundblad vill diskutera. Grethe Lundblad återkom till kommunernas ansvar och sade att miljödepartementet inte skulle bli en koloss som bara sitter och beslutar. Det är vi fullständigt överens om. Det skall departementet inte bli. Det är inte heller avsikten med våra förslag. Våra förslag innebär att man skall kunna använda pengarna till att ge de regionala myndigheterna och kommunerna ett ökat stöd och ett bättre underlag för sina beslut. Detta syftar våra förslag till, inte till ökad detaljstyrning. Jag måste dock kritisera socialdemokratin i dag. När man tycker att statens kassakista inte räcker säger man: ”Det får kommunerna klara.” Det är icke möjligt, för kommunerna har inte de ekonomiska resurser som krävs för att klara allt detta. Grethe Lundblad säger att socialdemokraterna faktiskt är ett miljöparti. Ja, vi väntar, Grethe Lundblad, på att få se det.
Fru talman! Jordbrukspolitik och miljöpolitik, Grethe Lundblad, hänger faktiskt ihop. Så säger Grethe Lundblad att jordbruk kan leda till vissa miljöproblem. Det är riktigt. Dem försöker vi gemensamt att tackla och lösa. Det är också riktigt att jordbrukarna ändock tillhör de främsta miljövårdarna i vårt land.

Fru talman! Jag skall säga till Ingvar Eriksson att också jag tycker att jordbrukspolitik och miljöpolitik hör ihop. Vad jag hävdade här är att det bör vi diskutera i samband med den debatt om jordbrukspolitik som vi snart skall ha, för vi vet att det kommer att beviljas ökade medel för just jordbrukets miljökonsekvenser. Till Lennart Brunander skulle jag vilja säga att jag naturligtvis tycker att — Prot. 1989/90:104 det är bra om det finns mycket pengar för miljöåtgärder. Vi var överens för — 18 april 1990 ett år sedan om att en stor del av miljöansvaret skulle läggas ut kommunalt. Nu säger Lennart Brunander här att han är litet brydd över att kommunerna inte kommer att klara det. Men han har för en liten stund sedan i debatten berömt centerns decentraliserade samhälle och sagt att det är detta som skall lösa miljöproblemen. Hur skall det decentraliserade miljösamhället se ut? Är det inte så att kommuner och regioner då måste ta ett större ansvar för dessa uppgifter? Vi vet att kommuner och län får anslag centralt från staten. De får ofta använda dessa medel på sina egna områden — naturvård och liknande. Till Lars Ernestam skulle jag vilja säga att det faktiskt är så som jag nämnde tidigare att vi tycker att olika myndigheter skall ta sitt miljöansvar. Det blir på något sätt en tvärsektoriell verksamhet. Här finner vi många anslag till olika myndigheter, anslag som egentligen inte berör miljöfrågor. Annika Åhnberg kom in på arbetsmiljöområdet. Arbetsmiljöområdet har sina egna anslag som naturligtvis i och för sig berör miljön men går specifikt till ett helt annat område. Jag har inte sagt att de synpunkter som framförts har marginell betydelse. Jag tycker ändå att man får säga att den kritik som riktas från oppositionspartiernas sida mot socialdemokraternas sätt att prioritera på miljöområdet är litet obefogad. Man har inte kommit med väldigt stora ändringsförslag. Vi är alltså egentligen överens om mycket av prioriteringen i miljövårdsarbetet, och det är jag glad för. Däremot vill man ju alltid ha mer pengar till den verksamhet som man gillar. Men även här måste det ske en avvägning mellan olika kostnadsposter i statens budget. Jag kan tala om, att det faktiskt inom vårt parti finns en mycket stark miljöopinion. Det finns säkert möjligheter även i framtiden att få ökade anslag till en del områden.

Fru talman! Jag skall beröra en del av de s.k. gröna frågorna. Det gäller vård av hotade arter, naturvårdsåtgärder i odlingslandskapet och vård av naturobjekt. Jag skall även något beröra kalkningsverksamheten. Ett centralt mål för en socialdemokratisk miljöpolitik i vid mening är att säkerställa den naturmiljö som ger våra växtoch djurarter goda möjligheter att överleva. I Sverige är ca 400 högre växter hotade, varav 300 hör hemma i jordbrukslandskapet. Av dessa finns den största delen i eller i anslutning till de kvarvarande naturliga betesoch slåttermarkerna. Insatser för floran betyder också mycket för många djurarter som är beroende av specifika hotade växter. Vissa djurarter har under de senaste decennierna minskat kraftigt i antal på grund av att jordbrukslandskapet utvecklats mot ett allt ensidigare åkerlandskap. Även utvecklingen i skogsbruket har inneburit att livsbetingelserna för flera växtoch djurarter har blivit försämrade. En omfattande inverkan på flora och fauna sker också genom olika luftföroreningar. 39 Arbetet med att bevara arter har hittills bedrivits på flera olika sätt. Fridlysning av arter har tillämpats sedan lång tid tillbaka. Djurskyddsområden har bildats till skydd för främst fågelfauna och sälar. De båda skyddsformerna naturreservat och nationalpark innebär också skydd för många hotade arter. Särskilda åtgärder har vidtagits för några av de mest akuta fallen. De mest uppmärksammade exemplen är i huvudsak de insatser som gjorts av ideella organisationer och enskilda för att återupprätta stammarna av berguv, havsörn, kungsörn och pilgrimsfalk. Andra projekt gäller de stora rovdjuren samt fjällräv, utter, fjällgås, vitryggig hackspett m.fl. Budgetåret 1984/85 inleddes en femårig försöksverksamhet med den s.k. databanken för hotade arter. Verksamheten bedrivs vid lantbruksuniversitetet med bidrag från Världsnaturfonden och naturvårdsverket. Syftet är att få samordnade insatser för artbevarandet i Sverige. Verksamheten avses omfatta forskningsoch utredningsarbete, utbildning om hotade arter samt information och annan service till myndigheter, kommuner och andra intressenter. Sedan 1988 arbetar naturvårdsverket med ett långsiktigt handlingsprogram för hotade arter. Programmet skall redovisas till regeringen senast den 1 september 1990. Utskottsmajoriteten anser av de redovisade skälen att vi inte nu skall ta ställning till ytterligare höjning av anslaget för vård av hotade arter. Jag yrkar avslag på samtliga reservationer i detta ämne. I reservationerna 11—14 framhåller reservanterna att bidraget till naturvårdsåtgärder i odlingslandskapet skall ökas. Utskottsmajoriteten anser att projektet naturvårdsåtgärder i odlingslandskapet har haft en positiv effekt för bevarande av många av kulturlandskapets värdefullaste objekt, såsom naturliga slåtteroch betesmarker, ängsoch hagmarker. Utskottsmajoriteten är väl medveten om att ytterligare åtgärder krävs och kommer att krävas för bibehållandet av ett mångsidigt odlingslandskap. Med vetskap om att regeringen om några dagar skall presentera en proposition om livsmedelspolitik är utskottsmajoriteten inte nu beredd att tillmötesgå krav på ytterligare medel för ändamålet. Jag yrkar avslag på reservationerna. Vård av naturvårdsobjekt tas upp i fyra reservationer. Situationen i vårt land är den att vi sedan 1909 avsatt 20 nationalparker, ca 1 000 naturreservat, och ett 80-tal naturvårdsområden. Vi har inrättat drygt 600 djurskyddsområden och 1 300 naturminnen. Dessa områden omfattar sammanlagt en yta på ca 2,4 miljoner hektar. Det finns emellertid ytterligare områden av högt skyddsvärde som behöver säkerställas, och det finns samtidigt skäl att överväga om alla befintliga skyddade områden innehåller sådana värden att de även i framtiden bör skyddas enligt naturvårdslagen. Vi tror dessutom att arbetet med vård av naturvårdsobjekt måste bli mer effektivt och rationellt. Detta tas också upp i den socialdemokratiska motionen Jo740, som ett enigt utskott har tillstyrkt i denna del. Utskottsmajoriteten instämmer samtidigt i miljöministerns bedömning att resurserna för vård av naturvårdsobjekt de senaste åren inte har motsvarat de faktiska behoven, något som bl.a. har sin grund i tillkomsten av nya naturvårdsobjekt. Utskottsmajoriteten ställer sig därför positiv till förslaget om en ökning med 7 milj.kr. Jag yrkar avslag på de reservationer som kräver = Prot. 1989/90:104 mer. 18 april 1990 I sju reservationer tas frågan om kalkningsverksamheten upp. Grethe Lundblad har berört denna fråga. Jag vill informera reservanterna om att naturvårdsverkets aktionsplan mot luftföroreningar och försurning nyligen presenterades för regeringen. Denna plan kommer därefter att bli föremål för övervägande inom regeringskansliet. Med det anförda och i avvaktan på de överväganden som kommer att bli aktuella i samband med aktionsplanen yrkar jag avslag på samtliga reservationer och bifall till hemställan i jordbruksutskottets betänkande nr 15. Fru talman! Jag ser att Anders Nordin har kommit in i kammaren igen, och jag hälsar honom välkommen i debatten. Jag fick en fråga om naturvårdsverkets pengar var slut när det gäller upphandling av skogar. Vi har i denna kammare fattat ett beslut om att för innevarande budgetår höja anslaget från 60 miljoner till 100 miljoner, och vi kommer förmodligen även nu att yrka bifall till samma belopp. Det innebär att naturvårdsverket, som alla andra statliga verk och myndigheter, måste rätta sig efter de beslut som riksdagen har fattat.

Fru talman! Inge Carlsson talade så vackert om värdet av att bevara flora och fauna att jag nästan trodde att han skulle yrka bifall till våra reservationer. Men av det blev intet. De pengar som finns räcker ju inte på något sätt. Anders Nordin tog tidigare i debatten upp bevarandet av lantraser som en del av detta. Om vi skall klara av att bevara de lantraser som vi fortfarande har kvar i vårt land och bygga upp dem så att de utgör stammar som är möjliga att ha kvar på en biologiskt riktig grund, då krävs faktiskt ganska mycket. Men det räcker kanske ändå inte. Vi har ju dessutom hela den vilda faunan, floran och alla växter som vi måste vara rädda om. Det är, som Inge Carlsson sade, riktigt att detta naturligtvis påverkas av de brukningsmetoder vi har inom jordbruket och skogsbruket. Men miljöförstöring, föroreningar i luften och i vattnet, påverkar i ännu högre grad. Och miljöförstöring påverkar inte endast de områden där vi driver jordoch skogsbruk, utan även de områden som vi avsätter därför att vi anser dem vara värda att avsätta. I anslutning till detta har vi i centerpartiet en reservation om Bohus Avelscentrum. Jag gjorde tidigare en liten plädering för detta. Jag skulle vilja fråga Inge Carlsson varför det är så omöjligt att stödja den reservationen. Stiftelsen Bohus Avelscentrum är speciell. Den har ett internationellt intresse och det skulle vara mycket angeläget att få till stånd ett statligt stöd så att driften kunde bli enklare. I förra årets avslagsyrkande skrev man ungefär samma sak som man skriver i år. Frågan är då vad man skriver nästa år. Jag måste säga att jag är litet besviken på att man inte detta år kunde komma fram till ett bättre resultat. När det gäller köp av mark och vården av mark räcker ju inte de resurser som Inge Carlsson talade om. Det behövs betydligt mer. I själva verket har pengarna för vård av dessa marker minskat i omfattning; man fick nämligen tidigare stora belopp från AMS, men dessa belopp får man inte i dag. Inge Carlsson sade att vi skall ha en effektiv och rationell drift av våra naturvårdsområden. Men detta är väl egentligen inte vad vi skall ha. Ofta är det inte en effektiv och rationell drift vi skall ha — det är däremot mycket möjligt att vi skall ha en effektivare användning av pengarna. Kalkningsobjekten är mycket viktiga, och det skulle vara mycket angeläget att få fram mer pengar till dessa.
Fru talman! Inge Carlsson tog i sitt anförande — närmast med hänvisning till Anders Nordin, tror jag — som en stor framgång upp det faktum att anslaget för inköp av mark har höjts från 60 miljoner till 100 miljoner. Det är riktigt att en höjning har skett. Anders Nordin var inte här när vi debatterade denna fråga för några år sedan, men vi måste komma ihåg att socialdemokraterna för att få denna höjning till stånd samtidigt tog bort ett anslag på 40 miljoner för ny miljöteknik. På det sättet lyckades man skapa detta anslag på 100 miljoner, och det anslaget är, som Lennart Brunander nyss sade, högst otillräckligt. Jag tycker också att Inge Carlsson borde erkänna att anslaget är otillräckligt och att man har stora svårigheter att klara de kontrakt som redan har tecknats. Jag skall använda de två sista minuterna i denna replik till att med Inge Carlsson ta upp en diskussion om hans hemlän, Östergötlands län. Jag skall göra detta eftersom Inge Carlsson talade så vackert om naturvården, något som jag är mycket tacksam för. Det finns en motion till riksdagen, väckt av mina partikamrater Lola Björkquist och Karl-Göran Biörsmark, som utmynnar i de anslagsbelopp och de behov av förstärkningar som vi också har anfört i kommittémotionen: mer pengar till NOLA, mer pengar till vård av naturreservat och mer pengar till vård av hotade arter. I motionen tar man som ett exempel upp vad som händer med ekskogarna i Östergötland. I eklandskapet finns 128 utrotningshotade insektsarter, och 39 av dem är knutna till eken. Det behöver göras stora insatser just för ekskogarna. Men, för att ta upp den diskussion vi förde tidigare om det regionala ansvaret, vad har man regionalt fått av statspengar att arbeta med? Jo, man har fått 200 000 kr. av ädellövsoch hagmarksstödet, och bara hälften av detta gick till eklandskapet. Hela NOLA-verksamheten i Östergötlands län fick endast 1,7 milj.kr., varav en mycket begränsad del kunde användas inom eklandskapet. Trots detta finns det i Östergötland speciellt mycket av dessa områden som behöver skyddas. Tycker verkligen Inge Carlsson att de anslag som finns mot denna bakgrund är tillräckliga? Jag tycker att socialdemokraterna åtminstone borde erkänna att pengarna verkligen behövs, fastän de inte har kunnat få fram dem. Det kunde de väl ändå säga i stället för att enbart hänvisa till att det i stort sett är bra och att de resurser som finns skall användas.
Fru talman! Man kan naturligtvis säga att det faktum att vi behöver en omfattande naturvård i sig är ett bevis på att människan har misslyckats med att anpassa sin tillvaro till naturen. Vi får naturligtvis inte tro att vi kan kom = Prot. 1989/90:104 pensera en miljöförstörande industriproduktion eller ett miljöförstörande 18 april 1990 samhälle i övrigt med naturvård. Det är förmodligen också så, att vi även med bättre ekologisk anpassning alltid kommer att behöva det som vi kan kalla för traditionell naturvård. Inge Carlsson sade i sitt inlägg att mycket av det som görs för att värna hotade djuroch växtarter görs av ideella organisationer. Och det är mycket bra. Jag har tidigare tagit upp att det är viktigt att också ge ideella organisationer möjligheter att arbeta. Men de som bedriver ett viktigt arbete måste ju också få en respons från samhället. Man kan inte slita på människors idealitet hur länge som helst. Man måste från samhällets sida uppmuntra och ge bidrag till verksamheten om man anser att den är angelägen, och det hoppas jag att också socialdemokraterna anser. Ni borde ha tillstyrkt en ökning av anslaget för vård av hotade arter. När det gäller urskogarna har regeringen godkänt att naturvårdsverket har träffat avtal om inköp av urskog. Det är då självklart att man tar för givet att om regeringen godkänner ett sådant avtal så har den också för avsikt att anslå tillräckliga medel för att genomföra avtalet. Det är ett mycket inkonsekvent handlande att regeringen går med på att man köper in urskog men inte går med på att man får pengar till detta. Det betyder i praktiken att naturvårdsverket får betala dyra räntor för dessa kostnader i stället för att kunna betala av det man köper in. Det kan inte vara en god ekonomisk politik från samhällets sida att bete sig på det sättet.

Fru talman! Regeringen lovade i höstas länsstyrelserna att man skulle köpa in den här skogen, Inge Carlsson. Det fattas nu tiotals miljoner till sådant som man redan har träffat avtal om. Någon måste bära ansvaret för detta. Antingen är det den socialdemokratiska riksdagsgruppen som har kört över regeringen eller så har regeringen gått ut med ett positivt miljöbudskap som har visat sig vara en ren lögn. Det är antingen det ena eller det andra. Något ansvar måste socialdemokraterna ta för detta.
Fru talman! Till detta betänkande finns det 61 reservationer fogade. Det är bara att konstatera att utskottet är mycket splittrat när det gäller de små beloppen. Det enda parti som, förutom socialdemokraterna, är rakryggat är moderata samlingspartiet. Moderaterna anser också att vi behöver mer pengar till NOLA. Det har jag sagt i mitt inledningsanförande. Men om ungefär en vecka kommer regeringen att lägga fram sin nya livsmedelspolitik. I den kommer det naturligtvis att rymmas mycket mer pengar än de som ni nu föreslår. Det var sak samma förra året. När vi då diskuterade NOLA-anslaget var ni inte så glada över att regeringen strax före debatten, då betänkandet var färdigt, beslutade att anslå ytterligare 30 milj.kr. till NOLA-verksamheten. Lars Ernestam talar om en motion om ekskogar i Östergötland. Jag kan 43 inte finna att den behandlats i betänkandet. Men när motionen kommer upp till behandling får vi naturligtvis ta ställning till den frågan. När det gäller frågan om Bohus Avelscentrum är det tredje året i rad som vi för den här diskussionen. Det är en uppgift för naturvårdsverket att i september presentera den aktionsplan som vi skall ha när det gäller medel för att bevara och förstärka de hotade arterna. Det kan vi inte nu ta ställning till, utan ni får vänta till den 1 september. Jag vill ännu en gång till Anders Nordin säga att naturvårdsverket måste hålla sig inom de medelsramar som riksdagen fastställer. Något annat sätt finns inte.

Fru talman! Det var tur att jag redan satt ner när jag hörde Inge Carlssons anförande, annars vet jag inte hur det hade gått. I stället för att svara på en enda av de frågor som han fått i replikerna utgöt han sig i en kärleksförklaring till moderata samlingspartiet, som han påstod var det enda rakryggade partiet. Mycket skall man få höra innan öronen trillar av! Detta gör mig upprörd. Beteendet från socialdemokraternas sida är definitivt inte vad jag vill kalla rakryggat. Jag vill ha ett svar på frågan: Om regeringen godkänner avtal som naturvårdsverket har ingått för att köpa urskogar, är det då inte logiskt att förvänta sig att regeringen sedan i budgetpropositionen också anslår medel så att dessa avtal kan genomföras? Vad är det annars man håller på med? Vill man föra hela svenska folket bakom ljuset och låtsas att man bedriver en bra naturvård när man i själva verket inte gör det?
Fru talman! Jag tycker egentligen att det var bra att Inge Carlsson så klart uttalade att han tyckte att samarbetet med moderaterna inom miljöpolitiken var gott. Det är naturligtvis så. Den minoritetsregering vi har måste för varje typ av frågekomplex ha något parti som man sammarbetar med här i riksdagen, och inom miljöpolitiken är det moderata samlingspartiet. Det är bra att detta är klarlagt efter den debatt som vi nu har haft. Detta är en viktig frågeställning. Det finns väldigt många reservationer till betänkandet, Inge Carlsson. Om oppositionspartierna hade fått majoritet för dessa olika anslagsbelopp hade de på något sätt sammanjämkats. Eftersom det inte blev på det viset stöder varje parti sina föreslagna anslag, och då kan det bli några miljoner mer i anslag från ett parti i förhållande till ett annat. Det tycker jag inte man skall se som något avgörande. Det är själva målsättningen och engagemanget för att miljön skall få bättre resurser som är gemensam hos en rad av oppositionspartierna här i dag.
Fru talman! Jag vill återkomma till frågan om Bohus Avelscentrum. Som jag tidigare har sagt är det en mycket fin och viktig satsning. Den här frågan har vi, precis som Inge Carlsson säger, haft uppe till debatt ett par tre år. Jag har för egen del tidigare motionerat i frågan. Men under den allmänna motionstiden i år skulle socialdemokraterna från Bohuslän ta hand om frå = Prot. 1989/90:104 gan för att det skulle bli bättre. Men resultatet blev inte något annat än tidi — 18 april 1990 gare. Socialdemokraterna har centralt trots detta exakt samma ståndpunkt, och det är att beklaga. Jag ansåg att det kunde vara riktigt att låta frågan hanteras på detta sätt, eftersom det kunde bidra till frågans lösning. Men det gjorde det inte. Inge Carlsson säger att vi nu inte skall diskutera NOLA-bidragen, eftersom de behandlas i den livsmedelspolitiska proposition som kommer. Men det är här fråga om de pengar som naturvårdsverket skall ha för NOLA verksamheten. Problemen inom livsmedelspolitiken skall vi också lösa. Jag är väldigt glad om Inge Carlsson med detta ville ha sagt att man skall lösa problemen inom livsmedelspolitiken på ett sådant sätt att vi kan bevara det svenska landskapet. Det är en av centerpartiets absoluta målsättningar att göra detta, men det har funnits en viss tveksamhet om socialdemokraternas inställning i den här frågan. Inge Carlsson säger avslutningsvis att moderaterna är bra eftersom de har samma uppfattning i miljöfrågorna som socialdemokraterna. Tidigare sade Grethe Lundblad att socialdemokraterna var ett miljöparti. Hur skall ni egentligen ha det? Det finns tydligen i dag klyftor i fler partier än i miljöpartiet.
Fru talman! Jag har inte sagt att jag delar moderaternas uppfattning inom miljöpolitiken. Men i två avgörande frågor som behandlas i det här betänkandet delar moderata samlingspartiet vår uppfattning. Vi måste vänta tills naturvårdsverket lägger fram sin aktionsplan den 1 september i år. Det är väl rimligt att man inte nu föreslår, vilket vissa motionärer och reservanter gör, att exempelvis 1 milj.kr. avsätts för att bevara vargarna. Vargarna i Sverige är fridlysta. De får inte skjutas. Den typen av reservationer är det ingen mening att vi diskuterar. Jag vet att det också finns socialdemokrater som driver frågan om Bohus Avelscentrum, Lennart Brunander. Men vi socialdemokrater anser fortfarande att det inte är riksdagen som skall fatta beslut om det här engångsbeloppet. Det skall naturvårdsverket göra. Det kommer också att redovisa detta i sin plan som läggs fram om några månader. En annan sak som moderaterna ställer sig bakom är bidraget till NOLA verksamheten. Det gör de eftersom de vet, precis som ni andra, att den socialdemokratiska regeringen om en vecka kommer att lägga fram ett förslag till en ny livsmedelspolitik. I detta förslag kommer det att finnas stort utrymme för den här typen av bidrag. Jag tror att det kommer att bli rejält mycket mer pengar än vad ni från centern och folkpartiet har reserverat er för. Det är precis som förra året då vi socialdemokrater ville anslå mer pengar till NOLA-verksamheten än vad centern och folkpartiet föreslog. Det kommer vi förmodligen att göra också under detta år.
Fru talman! Anledningen till att jag tar kammarens tid i anspråk är motion 1989/90:J0740 där vi motionärer har yrkat en omfördelning av 25 milj.kr. 45 från anslaget B 3 för inköp av mark till anslaget B 1 Vård av naturreservat. Enligt länsstyrelsens naturvårdsenhet föreligger det ett starkt behov av att förstärka medlen just på vårdsidan. En av anledningarna nämndes av Lennart Brunander, nämligen att en hel del anslag har försvunnit genom att man lägger ner AMS-verksamheten. Enligt mitt förmenande har motionen hanterats på ett bra sätt av utskottet. Utskottet anser att riksdagen bör ge ett tillkännagivande om att det föreliggande behovet är mycket starkt. Utskottet förväntar sig att någonting skall hända på detta område, men man har inte anvisat möjligheten till omfördelning, vilket jag anser vara en brist. Men för dagen är jag naturligtvis nöjd. Också för oss som lever i områden i norra Sverige är behovet väldigt starkt. Det har avsatts sådana oerhörda mängder mark att vi nästan kvävs, samtidigt som vi ser hur den missköts. Enligt mitt förmenande är det också ganska vansinnigt att köpa in större markområden än vi kan vårda. Det är slöseri med samhällets resurser. Vi kan inte fortsätta med inköp av den omfattningen att vi inte kan vårda och underhålla marken. För dagen är jag ändå nöjd med utskottets skrivning, och jag kan naturligtvis avvakta och se vad som händer med det tillkännagivande som utskottet anser att riksdagen bör göra. Fru talman! Härmed biträder jag utskottets hemställan.
Fru talman! Lars Ernestam har under dagens debatt gång på gång upprepat sin uppfattning att vi moderater skulle ha ingått ett omfattande samarbete med socialdemokraterna när det gäller miljöpolitiken. Jag måste då för kammarens ledamöters och alla andras vetskap framhålla att något sådant samarbete icke föreligger. Att vi, när det gäller det betänkande som vi nu diskuterar, på olika punkter kommit fram till samma slutsatser beror på att det på många områden är mycket på gång, som det i dag finns full anledning att invänta besked om. Av detta skäl tar också vi vårt ansvar att inte föra något slags överbudspolitik. Det hör till god ton att invänta besked från de utredningar och planeringar som håller på att arbeta. Det är vad vi försöker att göra. Det är beklagligt om Lars Ernestam och andra inte har insett de grundläggande skillnaderna i moderat och socialdemokratisk miljöpolitik. Vi moderater framhåller ofta våra grundläggande synpunkter när det gäller de enskilda människornas ansvar och engagemang också på miljöområdet. Det är en av många viktiga synpunkter som kan anläggas i detta sammanhang.
Fru talman! Jag skall inte förlänga denna debatt i slutskedet. Jag tycker inte att det var fel att klart deklarera för denna kammare hur det faktiskt ligger till när det gäller miljöbudgeten. Den går igenom ograverad på grund av att moderaterna och socialdemokraterna tillsammans bildar en majoritet emot övriga partier. Det är inte fel att tala om detta. Jag tycker att Ingvar Eriksson inte skall behöva skämmas för den skull. I det läge som råder nu i riksdagen måste regeringen ha stöd från något parti och göra upp för att det över huvud taget skall bli något beslut. Då det gäller miljöområdet har regeringen stöd från moderaterna när nu miljöbudgeten skall antas. Det är fakta som inte behöver diskuteras. Det finns ingen anledning att föra en hård debatt kring detta. Sedan finns det andra frågor där regeringen får stöd från andra partier. Folkpartiet är överens med regeringen om en stor skattereform som jag tror kommer att bli alldeles utomordentlig för landet. Då behöver inte Ingvar Eriksson skämmas för att socialdemokraterna och moderaterna har samma syn på miljöpolitiken. Jag förstår inte varför detta behöver väcka någon stor debatt.
Fru talman! Vi moderater skäms verkligen inte för vår miljöpolitik, Lars Ernestam. Vi analyserar noga alla förslag som läggs fram, oavsett från vilket håll de kommer. Men i vår strategi ingår också att vi är beredda att ta ansvar för de förslag som vi ställer oss bakom. När det gäller de förslag som vi i dag har att ta ställning till har vi funnit att det inte finns så stora graverande skillnader att det är anledning att i detta sammanhang markera en avvikande mening i större utsträckning än vad vad vi har gjort.
Fru talman! Vi är överens, Ingvar Eriksson och jag, om att vi på olika håll här i kammaren skall ta ansvar för de ställningstaganden som vi gör. Jag har inte på något sätt motsatt mig att moderaterna i det här fallet tar ansvar för att genomdriva de förslag på miljöpolitikens område som regeringen vill få igenom. Det är inte någon mening att diskutera detta längre. Debatten ger inte så mycket mera. Jag konstaterar att det kan finnas olika ställningstaganden på olika områden. När det gäller miljöpolitiken förhåller det sig så som jag har sagt.